Herr talman! Ett enhälligt utskott står bakom det yttrande som utbildningsutskottet har avgivit i anledning av en motion om gymnasiefrågan i Simrishamn. I de inlägg som gjorts har inte heller något annat yrkande ställts. Det skulle kanske därför inte finnas så stor anledning att från utskottets sida gå upp i denna debatt, men jag har ändå ansett mig böra säga någonting, inte minst därför att det rör sig om en gymnasiefråga på ett lokalt plan som jag känner väl till. Låt mig först erinra om vad utskottet anför, nämligen att 1964 års riksdag fastställde vissa principer för gymnasieskolan. Jag tar upp detta därför att det utgör underlag för vårt ställningstagande beträffande gymnasieskolan i sydöstra Skåne. Vilka principer fastslogs då 1964 och bekräftades 1968? Jo, det var bl.a. att man på varje ort med gymnasieutbildning skulle kunna erbjuda ett flertal studievägar inom gymnasieskolan och att varje skolenhet bör kunna erbjuda ett allsidigt val av studievägar. Det var den situationen vi hade framför oss. I sydöstra Skåne hade vi inte tillräckligt elevunderlag för att på två orter kunna erbjuda ett fullvärdigt gymnasium med olika utbildningsmöjligheter. Vi hade också att ta hänsyn till hur befolkningsunderlaget på sikt utvecklas på olika orter — om elevunderlaget kunde väntas bli vikande skulle hänsyn tas också till det. Mot denna bakgrund kom vi fram till att det var bättre att i varje fall i första omgången satsa på ett gymnasium som kunde erbjuda ett så allsidigt val av studievägar som möjligt. Den uppfattningen delades också av eleverna där nere. Innan vi på socialdemokratiskt håll tog ställning gjorde vi nämligen en enkät bland dem, och de sade att de hellre ville ha ett fullvärdigt gymnasium, även om det innebar vissa besvärligheter med kommunikationer eller inkvartering på gymnasieorten. Givetvis ansåg vi inte — och det tycker jag är mycket väsentligt att föra fram i det här sammanhanget, eftersom det föreligger ett särskilt yttrande — att gymnasiefrågan i sydöstra Skåne därmed var löst; jag vill göra kammaren uppmärksam på att det hela tiden rör sig om sydöstra Skåne, som vi betraktar som en enhet. Vi var fullt på det klara med att vad det gällde i fortsättningen var att arbeta för det som herr Henmark öjligheter. I nyss snuddade vid, nämligen att skapa bättre sysselsättningsmö själva verket är det förutsättningen för en ytterligare gymnasieutbildning i Simrishamn. Det är en övertro att man enbart genom att ordna bättre utbildning drar dit folk. Det måste också finnas lsättning, och det måste finnas kommunikationer, som herr Henmark mycket riktigt har poängterat. Det är detta som vi har pekat på. I dag är situationen litet annorlunda. Skolöverstyrelsen håller nu — på Kungl. Maj:ts uppdrag — på att undersöka om man kan få fram en särskild organisationsmodell för gymnasieskolorna i regioner eller på orter med ett underlag av 300 å 400 16-åringar. Utskottet hänvisar i sitt yttrande till detta. Vi förutsätter att därmed även Simrishamn kommer med i bilden. Situationen är alltså litet annorlunda i dag, och det bör naturligtvis övervägas hur man skall kunna ordna upp det hela i fortsättningen. Herr talman! Förlåt att jag tar litet tid i anspråk, men låt mig säga man nog inte i dag skall måla läget i sydöstra Skåne i så mörka färger som man kanske i vissa fall vill göra. Det finns tecken på en uppåtgående trend. Sysselsättningsmöjligheterna har ökat, bl.a. genom statsmakternas ingripande. Det ser alltså ljusare ut nu i den sydöstra delen av Skåne.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

Vi har faktiskt i den allra sista delen av utskottsbetänkandet sagt: ”Utskottet vill i detta sammanhang erinra om att statsmakterna år 1968 slagit fast att gymnasial utbildning utanför orter med treårig linje av gymnaiseskolan bör kunna bibehållas så länge det finns en tillfredsställande elevtillströmning och ett klart avnämarintresse för utbildningen”. Jag tycker att det är betydelsefullt att utskottet i sin skrivning gör detta påpekande. Sedan har jag inte så mycket att tillägga till herr Mårtenssons redogörelse här. Jag vill bara konstatera att den stämmer rätt väl överens med vårt särskilda yttrande. Det allra sista han sade att det är en Nr 132 uppåtgående trend i östra Skåne — styrker oss ännu mer i tanken att vi Onsdagen den bör kunna inrätta en bättre gymnasieutbildning. Till både herr Henmark 6 december 1972 och herr Alvar Mårtensson får jag säga att trots att detta särskilda yttrande avgivits av ledamöter som härstammar från västra Skåne är vi angelägna om att få en regional planering som är väl balanserad och som skall tillgodose Skåne i dess helhet. Det är en olycka att, som herr Henmark uttryckte det, Skåne håller på att kantra åt väster, och ännu värre blir det kanske när vi får Öresundsbron klar. Vi skall väl hjälpas åt att ge österleningarna litet bättre möjligheter. Jag tycker att en av de detaljer i detta pussel som det är rätt nödvändigt att tänka på är utbildningen.
Herr talman! Samtidigt som jag nämnde att den nya gymnasieformen drar in yrkesutbildningen sade jag, tror jag, att specialkurserna alltjämt kan behållas på tidigare platser. Såvitt jag vet kan inte hela linjer förläggas vid de gamla yrkesskolorna. Sedan vill jag också uttala min glädje över vad herr Mårtensson anförde här. Jag tyckte det var tongångar som visar att även från den sidan sett är ni öppna för en bättre, lyckligare utveckling av det område som vi talar om. Det går en trend igenom hela vårt utbildningsväsen, att man kanske på bekostnad av valfriheten skall söka få något mindre enheter när det gäller både gymnasiet och andra skolformer. Det är väl ändå en utopi att var och en skall kunna få a precis det han vill. Jag frågade en gång, då en representant från skolöverstyrelsen var med, hur det går exempelvis på ett högstadium. Man bygger ut ett högstadium efter en viss modell, och man kan inte precis anpassa det efter hur eleverna vill ha det. Det fria val som fanns i begynnelsen är borta. Jag tror att det är bra, även om man skulle få en något bristande valfrihet, att få ett högstadium på nära håll. Jag såg just i några papper som jag har här att det 1968/69 var över 100 elever från Simrishamn och Kivik som måste inackorderas i Ystad. Det vore ju lyckligt om man sluppe undan det.
Herr talman! Jag har inte mycket att tillägga. Om herr Henmark möjligtvis har den uppfattningen att vi nu på vårt håll har börjat intressera oss för sydöstra Skåne så är det fel. Det var ju från vårt håll som det togs initiativ och organiserades en verksamhet som tog sikte på hela sydöstra Skåne därför att vi bedömde — och det har visat sig vara alldeles riktigt — att skulle man nå resultat där nere så måste man gå över länsgränsen och räkna in ett område som hade unge samma struktur och samma problem. Men vi är naturligtvis väldigt tacksamma för allt stöd kring den verksamheten som vi kan få.

Herr talman! Jag kan förstå om kammarens ledamöter tycker att den fråga som tas upp i reservationen till jordbruksutskottets betänkande nr 60 inte tillhör de mest betydelsefulla lagstiftningsfrågorna. Reservationen handlar dock om en del av den levande djurvärld som finns i vår underbara natur och som är utsatt för ett starkt utrotningshot. Flera av våra mest stolta och vackra fågelarter kan genom boplundring — på ägg eller ungar och om inte motåtgärder sätts in och lyckas inom något eller några år förtecknas på den allt längre listan över utdöda djurarter. Många fågelvänner ser med sorg och vanmakt landets få pilgrimsfalkar tyna bort och havsörnen försvinna från skärgård efter skärgård eller räknar det som en högtidsstund att bara få se glimten av en blåkråka på svensk mark. Uppräkningen av hårt tillbakaträngda fågelarter kan göras mycket längre. Egentligen, herr talman, är det ganska obegripligt att det fortfarande förekommer boplundrare. Kunskapen om riskerna för vår fauna borde vid det här laget vara tillräckligt spridd för att äldre tiders sed att samla på sällsynta växter och fågelägg skulle vara något passerat. Men så är tyvärr inte fallet.

Säkert finns det fortfarande kvar en portion samlarmani — oologi, som en känd fågelskribent har kallat det. Men dessutom finns det uppenbarligen ett vinstintresse med i spelet. En äggkull av jaktfalken betingar enligt uppgift ett pris av 500 kronor här i Sverige, en havsörnskull ger 350 kronor osv. Priset för ett större äggsamling lär vara omkring 10 000 kronor. Nu är det emellertid inte bara ägg som är attraktiva.

Ja, man kan t.o.m. förstå att äggtjuvar bedömer saken så att de böter som kan bli påföljden — i grova fall fängelse — är överkomliga i jämförelse med vad som kan stå att vinna. Under föregående år gjordes en ambitiös razzia mot boplundrare i vårt land, och det var efter att ha tagit del av de rapporter som inlöpte i anslutning till denna razzia som jag bestämde mig för att motionera om en straffskärpning för den här typen av brott. Motionen har fått en mycket positiv behandling av remissinstanserna. Svenska jägareförbundet och Sveriges ornitologiska förening har direkt tillstyrkt motionen. Övriga remissinstanser har instämt i motionens syfte men anser att de straffsatser lagen har med en mera restriktiv praxis i domstolarna kan medföra en mera kännbar straffpåföljd. Utskottsmajoriteten understryker också starkt att plundring av fågelbon måste anses vara en mycket allvarlig form av brottslighet.

Inte minst skulle det vara av stort värde att genom en utökning av straffsatsen samtidigt erhålla en förlängning av preskriptionstiden. Flera av remissinstanserna har just påpekat att den nuvarande preskriptionstiden, som är två år, vanligen är alldeles för kort för att göra de ofta besvärliga efterspaningar och utredningar som krävs för att komma åt de mer kvalificerade boplundrarna. Herr talman! Jag ber med det anförda att få yrka bifall till den reservation som fogats till jordbruksutskottets betänkande nr 60

Herr talman! I två motioner har. den olovliga jakten och straffpåföljden för sådan verksamhet tagits upp. En av dessa motioner, nämligen motionen 363, har några moderater som undertecknare I nämnda motion har vi konstaterat att motivet för olaga jakt numera är väsentligt annorlunda än vad det kan tänkas ha varit i svunnen tid, då verklig fattigdom i vart fall kunde vara motiv för olaga jakt. Vi föreställer oss att den olaga jakten numera i många fall har prägel av vinstgivande rörelse. Som ett medel att göra denna ohederliga hantering effektivare ser det också ut som om motorfordon allt oftare kommer till användning. Av detta skäl har det i båda motionerna krävts att motorfordon som kommit till användning vid olaga jakt skall kunna förklaras förverkat Remissinstanserna i detta ärende hovrätten för Övre Norrland, rikspolisstyrelsen, naturvårdsverket och Svenska jägareförbundet har samstämmigt uttalat sig positivt för motionärernas förslag.

Jag bedömer också det väntade beslutet som mycket stimulerande är i landet. De är många. för alla de viltvårdande människor som finns En del av dem finns t.ex. bland Svenska jägareförbundets nu över 100 000 medlemmar, som är aktiva viltvårdare. Beslutet kommer att innebära ett konkret stöd för att skydda viltet från det onödiga lidande i j Onsdagen den Sannolikt får beslutet också stor betydelse för de djurstammar i vårt 6 december 1972 som den olaga jakten ofta ger anledning till, och en möjlighet att komma till rätta med den oegentlighet som den olaga jakten som sådan är.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

Herr talman! Utskottsmajoriteten är beredd att hålla med herr Wirtén om att plundring av Ibo måste anses vara en synnerligen allvarlig form av brottslighet — därom råder inga delade meningar — särskilt i de fall då det är sällsynta fåglars bon som blir föremål för plundring. Det är riktigt som herr Wirtén säger att denna s.k. ”jakt” huvudsakligen sker för ekonomisk vinning. På den internationella marknaden kan man, som också herr Wirtén underströk, få mycket bra betalt för ägg av sällsynta fåglar. Det förhållandet att denna ”jakt” inte sker för att berika vederbörandes kosthåll utan uteslutande för vinnings skull gör dessa brott särskilt allvarliga och därtill synnerligen avskyvärda. Med hänsyn till dessa allvarliga följder finner utskottet att utvecklingen på detta område måste följas med stor uppmärksamhet. Utskottet förutsätter att Kungl. Maj:t vidtar de åtgärder som kan befinnas erforderliga för att förebygga att sällsynta fågelarter på detta sätt utrotas. De nuvarande ansvarsbestämmelserna har emellertid inte varit i kraft mer än knappt tre år — de kom till den 1 januari 1970, och då innebar de en skärpning av tidigare regler. Det har inte heller hunnit utbildas någon praxis vid domstolarna för bedömningen av dessa brott. Som vi hörde vill reservanterna att vi redan nu hemställer om en ny skärpning av straffen. Det råder delade meningar bland remissinstanserna. Herr Wirtén nämnde visserligen två, men det finns ytterligare tre — naturvårdsverket, rikspolisstyrelsen och domänverket vilka anser att nuvarande straffbestämmelser är till fyllest. Man menar att de är väl avvägda och man anser också att en hårdare straffpraxis bör kunna tillämpas inom ramen för nu gällande bestämmelser. Om domstolarna vill utnyttja de möjligheter nuvarande straffbestämmelser medger, så kan detta nämligen leda till ganska kännbara straff. Enligt vad som har upplysts håller man sig nu vid straffutmätningen på den nedre tredjedelen av straffskalan. Man har ännu inte vågat gå längre upp. Men det högsta straff man kan utmäta för ett brott är dock nu fängelse under ett år. Det gäller emellertid för varje brott. Om en person har begått flera brott, kan han med nuvarande straffbestämmelser dömas till fängelse i tre år, och det är ju ett ganska kännbart straff. Den brevskrivare, som herr Wirtén här apostroferade, skulle, om han blev ertappad efter att ha utfört alla de där brotten, med stor säkerhet kunna dömas till fängelse i tre år, vilket väl får anses vara mmelser. ganska kännbart, jämfört med vissa andra straffbes Så länge som domstolarna anser att straffen i regel bör ligga på straffskalans nedre tredjedel, där de håller sig nu, får ju en skärpning av den övre gränsen en relativt begränsad betydelse.

Det torde emellertid vara så att redan nuvarande preskriptionstid av två år i stort sett har varit Vissa jaktfrågor Oe brotten, kan det finnas anledning att överväga en skärpning. Det är en hänvisning härtill som utskottet avser, när utskottet skriver som vi har gjort att utskottet förutsätter att Kungl. Maj:t vidtar erforderliga åtgärder. Det kan nämligen innebära, som jag sade, ett initiativ till en höjd straffskala och därmed en förlängd preskriptionstid. Nu är emellertid straffskärpning, som väl är, inte den enda v att komma fram till en bättre ordning här. Jag tror att man skall gå in för bättre bevakning än den som nu förekommer.

Jag tror nämligen att ungdomen i stort sett begriper vad dessa värden betyder och har avsky för de här ”jägarna”. Det råder, tror jag, en allmän reaktion mot och avsky för den vandalisering av våra naturtillgångar som en sådan utrotning av skall kunna förebygga att det sker alltför stor skadegörelse på det här sällsynta fågelarter utgör.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

Herr talman! Jordbruksutskottet har i sitt betänkande 1972:61 behandlat motionen 1251 av mig och mina medmotionärer om inrättande av en fond för att ersätta skador som uppstår vid kollision mellan motorfordon och renar. Utskottet är enigt om ett avslag på motionen, Själv tänker jag här inte framställa något yrkande, men jag vill gärna förklara syftet med motionen, eftersom jag tycker att utskottet litet för lättvindigt har gått förbi detta. Utskottet motiverar avslagsyrkandet med att det redan finns ekonomiskt skydd genom försäkringar. Jag vet att det finns det, men detta betyder inte att försäkringstagaren hålls skadeslös, och det var just det som var syftet med vår motion. Man pekar i utskottets betänkande på att när det gäller ersättning för skadad eller dödad ren gäller bilistens trafikförsäkring i vanlig ordning. år man t.ex. i bonusklass 7, tror jag att man tänker sig för både en och två gånger innan man låter försäkringsbolaget betala en ren — som i regel kostar mellan 200 och 400 kronor, beroende på vilken sorts ren det gäller; är det en Visst gör den det — om man vill använda sig av den. Men s ung vaja kan ersättningen också överstiga 400 kronor. Begagnar man sig då av trafikförsäkringen, åker man ner två bonusklasser och det tar sedan sex år innan man kommer upp till bonusklass 7 igen. Är man dess under 24 år har man på trafikförsäkringen även en självrisk på 300 kronor. Vad beträffar skador på den egna bilen påpekar utskottet att det finns bl.a. vagnskadegaranti och vagnskadeförsäkring. Där har man emellertid en kostnad genom självrisken, som beroende på hur man själv vill ha det varierar mellan ca 500 kronor och 1 000 kronor. I de allra flesta fall tror jag inte att en bilägare med exempelvis en bil som är mer än fem år gammal har någon vagnskadeförsäkring — den försäkring som vi kallar helförsäkring ställer sig nämligen ganska dyrbar. Jag ifrågasätter om det är rättvist att de som bor och färdas i renbetesland skall behöva ha en vagnskadeförsäkring i stort sett enbart på grund av risken att köra på renar, speciellt som på grund av självrisken inte hela kostnaden för skadan täcks. Vi har i vår motion inte tagit upp något alternativ till den fond som vi föreslagit, varför det kan finnas anledning för oss att längre fram återkomma med motioner i denna fråga, eftersom det nuvarande 85 förhållandet absolut inte är tillfredsställande. Jag kan hänvisa till Piteå-Tidningen, där Arvidsjaurs kommun i dag går till attack mot den trafikfara som renar utgör. Kommunstyrelsen skriver och begär att å detta problem belyst och länsstyrelsen skall försöka finna vägar för att f få det ur världen. Man menar att man saknar stöd av allmän lag, kommunallag och lokala ordningsföreskrifter för att kunna vidta några som helst åtgärder mot denna trafikfara. Bakgrunden till att kommunen nu har engagerat sig i renfrågorna, och speciellt då i de problem som uppträder utefter vägarna, bottnar i att allmänheten i dag mer än tidigare reagerar mot den rikliga förekomsten av renar på vägarna, vilken bara ökar år efter år och som i år har varit särskilt besvärlig. Kommunstyrelsen anför vidare att det allmänna omdömet bland ortsbefolkningen har gjort att man nu gått in med en skrivelse till länsstyrelsen, vari man också påvisar att rättsläget för n sådant, att skuldbördan helt läggs på bilisterna när olyckor av det här slaget inträffar. Man måste förstå allmänhetens indignation, därför att det är besvärligt att färdas i de områden där det finns renar. Man får ständigt vara på vakt, ständigt vara uppmärksam, ständigt sitta på spänn om en ren skulle dyka upp framför bilen. Om man dessutom skall betungas med kostnaden dels för renen, dels för skada på bilen, förefaller detta vara orättvist. Vi har i vår motion inte kunnat precisera hur den föreslagna fonden utan företagen utredning skulle se ut, och vi föreslog därför att Kungl. Maj:t skulle få i uppdrag att undersöka hur man skulle kunna bygga upp en fond. Jag skulle vilja fråga utskottets talesman om utskottet anser att nuvarande förhållanden är tillfredsställande, eftersom man inte kunnat tillmötesgå denna lilla begäran i vår motion. Kungl. Maj:t borde kunna få undersöka, om det finns andra framkomliga vägar för att få en rättvisare bedömning av skadeersättning i samband med kollision med renar.

Fru talman! Fru Hansson tyckte att utskottet behandlat denna motion alldeles för knapphändigt. Denna fråga och andra liknande frågor har varit föremål för prövning i riksdagen vid flera tillfällen tidigare. År 1969 behandlades denna sak i kunglig proposition till riksdagen. Denna proposition bifölls. I denna avvisade Kungl. Maj:t att man skulle använda statspengar till detta ändamål. Senast 1971 tillbakavisade man samma sak i samband med att rennäringslagen behandlades. Tidigare yrkanden i denna och liknande frågor har avstyrkts av jordbruksutskottet, och det fanns alltså ingen anledning att nu göra denna fråga större än den varit tidigare. Det är riktigt som fru Hansson säger att ett enigt utskott står bakom detta betänkande, och vi hänvisar till det försäkringsskydd som alla har möjligheter att skaffa sig och som man också skall ha på sin bil. I utskottet stöder vi oss på alla remissinstanser. Samtliga har nämligen här avstyrkt med undantag för Svenska samernas riksförbund. Även de bidrag som tidigare utgått från Nr 132 älgskadefonden för liknande ändamål kommer nu att upphöra. Det skulle Onsdagen den då vara felaktigt att med statsmedel bygga upp en ny fond för liknande Gidösstöbek1972 skadefall. När fru Hansson här säger att det är orättvist mot dem som kör bil i Finansiering av renbetesland, eftersom de där utsätts för denna speciella fara, kan jag tf koksverki Luleå som motargument till detta säga, att liknande faror finns på andra håll i landet. Den bygd jag kommer från visar upp motsvarande risker för kollision med rådjur. Dessa är där ganska vanliga på vägarna. Vi skulle kunna begära en rådjursfond. Denna fråga kan och bör lämpligen lösas via försäkringsföretagen. I den mån dessa yttrat sig i frågan har de också föreslagit detta.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

Fru talman! I motionen 1770 av undertecknad och fru Marklund har vi aktualiserat ett par frågor i anknytning till propositionen 117, som innebär klarsignal för byggande av ett koksverk i anslutning till NJA. Jag vill först uttala min tillfredsställelse över det väsentligaste, nämligen att alla betänkligheter inom regeringen och Statsföretag AB nu tycks vara övervunna och att projektet har full välsignelse i alla ansvariga instanser. Det finns all anledning att känna glädje över detta, eftersom det handlar om en investering som tryggar NJA:s framtid och ökar räntabiliteten. Det sistnämnda är, såvitt jag förstår, odiskutabelt. Enligt beräkningarna kommer investeringen på totalt 372 miljoner kronor att betala sig på cirka åtta år. Koksen är en viktig vara vid järnframställningen och tar ca 40 procent av framställningskostnaderna. Problemet för Norrbottens järnverk har bl.a. varit de stora prisfluktuationerna. I propositionen framhålles det oc att priset bara under de senaste åren har varierat mellan 225 kronor och 400 kronor per ton. Överraskningar av den typen kommer man måhända att slippa i fortsättningen. Dessutom klargörs i propositionen att koksmarknaden är en ständigt krympande sektor och att man på sikt kan komma att få bekymmer med anskaffningen. uttrycks en vis: redan 1971 anmälde det s.k. Investeringsprogram 70. Den förvåningen kan jag måhända dela. Den investering som riksdagen nu, förmodar jag, kommer att godkänna borde ha skett långt tidigare, men det är ju så när det gäller detta företag att satsningarna har kommit droppvis och efter lång tvekan.

Det är en avgörande sysselsättningsfaktor som kan få ännu större betydelse i framtiden I den folkpartimotion som behandlats i detta sammanhang framhålles att det är angeläget att riksdagen får kännedom om hur man på ansvarigt håll bedömer den samlade effekten av positivt och negativt verkande faktorer av NJA s placering i Norrbotten. Utan att gå in på bevekelsegrunderna till förslaget om en sådan utredning vill jag säga, att sett i sitt totala samhällsekonomiska sammanhang har NJA en oskattbar betydelse. På plussidan måste sättas inte bara det rent företagsekonomiska resultatet, utan också allt vad NJA har betytt för Norrbotten och för hela samhället. Det blir inga små summor, och det måste med i bilden.

Vid de stora kontinentala koksverken finns exempel på sådan långtgående förädling. Eftersom vi är för vidareförädling så långt detta är rimligt har vi velat peka på de möjligheter som skulle kunna yppa sig för förädling utöver de planer som här har redovisats. Vi har också haft kontakt med expertis som har bekräftat de möjligheter som finns i detta sammanhang I utskottets skrivning, som är välvillig, anses det emellertid att kvantiteten stenkolstjära är för liten och att priserna för närvarande inte ger underlag för lönsam produktion av finkemikalier. Jag har också fått uppgifter från annat håll, där man inte är helt övertygad om detta, men jag skall inte polemisera eftersom utskottet säger att det utgår ifrån att NJA framdeles, om man finner att förutsättningarna har ändrats, tar upp frågan om en sådan produktion till övervägande. Med det låter vi oss också nöja tills vidare. Den andra frågan som vi tar upp i vår motion handlar om miljöaspekten, och där talar jag som luleåbo av egna erfarenheter när jag säger att man mycket noga måste bevaka den frågan. Visserligen sägs i utskottets skrivning att omfattande miljövårdsåtgärder planeras och att långtgående villkor har uppsatts av naturvårdsverket när det gäller utsläpp av olika slag. Det låter ju ganska betryggande och jag hoppas att de åtgärder som kommer i fråga är lika effektiva som det låter. Trots den positiva inställning som jag givetvis har när det gäller NJA kan jag inte underlåta att säga att erfarenheterna när det gäller den detaljen inte är helt bra. Stora delar av Luleå har under många år på ett allvarligt sätt smutsats ner. Vattenföroreningarna är betydande, och klart står att verkets ledning tidigare inte har gjort vad som varit möjligt för att eliminera dessa olägenheter. Nu befarar många att det nya koksverket blir en ny föroreningskälla, men jag vill också ta fasta på de försäkringar som finns inbyggda i utskottsbetänkandet trots att man också skulle kunna visa på erfarenheter av alltför långtgående generositet från naturvårdsverkets sida vid vissa företagsutbyggnader. Men är det så att försäkringarna om effektiv rening icke visar sig hålla måttet kommer vi givetvis att åter på ett eller annat sätt aktualisera frågan i riksdagen. Fill sist skulle jag vilja säga att beslutet om byggandet av ett koksverk är en stor och konstruktiv sak, men lika klart är också att nya och betydande insatser även fortsättningsvis måste gö Norrbottens järnverk är en basindustri nära förbunden med utvecklingen i Norrbotten. Nu har man börjat en legotillverkning som har lagts ut på några platser. Den spridningseffekten måste intensifieras. Realistiskt är i sammanhanget att resa frågan om en norrbottnisk verkstadsindustri av stort format, knuten till NJA. Nu tillverkar man fartygsprofiler och det går bra. Frågan om att ta steget fullt ut till etablerandet av ett statligt skeppsvarv är en tanke som man inte utan vidare bör vifta bort. När Investeringsplan 70 är klar måste man gå vidare på manufaktureringens väg, ty däri ligger framtiden för NJA och betydande dellösningar för Norrbotten.

Efter denna korta genomgång och med hänsyn till utskottets ur vår synpunkt acceptabla skrivning beträffande vår motion har jag inget annat yrkande än bifall till utskottets försla

Fru talman! Låt mig först konstatera att vi i utskottet naturligtvis är mycket glada över att beslutet om att bygga ett koksverk i Luleå tycks kunna fattas av en enhällig riksdag. Som norrbottning gläder jag mig alldeles särskilt över detta efter alla olika turer som förekommit när det gäller NJA:s utbyggnad. Det föreslagna koksverket har diskuterats mycket i pressen, där man har undrat över vad som är anledning till att det skall förläggas till Luleå. Låt mig bara beträffande råvarukostnaden peka på att koksen ställer sig dyrare än järnmalmen. Mot denna bakgrund förstår man att de fluktuationer i kokspriserna som förekommit har betytt oerhört mycket. Koksen representerar bortåt 60 procent av råvarupriset för framställning av tackjärn. Därför kan vi också peka på att denna investering inte bara ger NJA möjligheter till en bättre ekonomi och förbättrad produktion. Den ger också vårt land vissa handelspolitiska fördelar. Importerad koks har ju varit föremål för omfattande bearbetning utomlands. Vad som nu händer är att vi i stället skall importera stenkolet till Sverige för att därav framställa koks. Den arbetskostnad det gäller kommer därvid att läggas ned inom landet i s let för i någon annan del av världen. Jag vill peka på det som en väsentlig fördel. Kostnaderna för att importera stenkol blir väsentligt lägre än för import av koks, och det betyder handelsmässigt en hel del. Jag är alltså glad för detta beslut och finner att det skall bli av utomordentligt stor betydelse för NJA att få detta koksverk. Låt mig sedan bara säga några få ord beträffande vad som anförts av herr Lövenborg och vad som framhålles i hans motion. Kostnaderna för miljövård har verkligen fått en stor plats i det nya investeringsprogrammet. Det framhålls i utskottsbetänkandet att ungefär 30 miljoner av investeringen går till miljövårdsåtgärder. Men det är inte bara fråga om detta, utan därtill kommer att man vid konstruktionen av de nya byggnaderna har lagt in ting av väsentlig betydelse för miljövården, vilka kan utformas på ett helt annat sätt när de kan integreras i samband med uppförandet av en ny fabrik än vad som eljest hade varit möjligt. Jag skall bara peka på uppgiften att stoftutsläppet från NJA kommer att minska till en femtedel av det nuvarande, trots att man ökar produktionen till det tredubbla. Det beror på att man frångår thomasprocessen, som ju medför att det flera gånger per dygn släpps ut ett stort giftigt gulgrönt moln över staden, med den luftförorening som därav följer. Man övergår nu till LD-processen, där man använder fosforfattig malm. Följden blir att de gulgröna giftiga molnen försvinner. En annan väsentlig sak är att gasen från koksverket kommer att användas som bränsle i ugnarna i stället för olja, som nu används. Som alla vet ger oljan bl.a. upphov till en mängd svavelföroreningar i luften. Sådana kommer nu inte längre att förorsakas genom koksgasen. Detta är några av de saker man kan peka på i detta sammanhang. Jag föreställer mig att naturvårdsverket, som haft att pröva detta ärende, haft en ganska lätt match. Verket har prövat frågan mycket ingående men har slutligen givit NJA tillstånd till de föreslagna åtgärderna. Men självfallet kan det framöver behöva göras ytterligare investeringar av detta slag. Den saken får väl då tas upp till prövning. Vad det sedan gäller frågan om att man skulle gå ytterligare ett steg i produktförädlingen och framställa stenkolstjära har utskottet efter besök i Luleå och föredragning av experterna där funnit, att detta just nu inte kan vara ekonomiskt. Sådan tjära kan nämligen för närvarande säljas till ett bättre pris för användning som vägbeläggning, bränsle osv. Men skulle det befinnas angeläget att bygga ut koksverket längre fram och det därmed blir större underlag för vidareförädling och även andra priser — så finns den möjligheten klart öppen. Ingenting är förverkat, utan man kan göra den utbyggnaden då. Sedan hoppas jag också precis som herr Lövenborg att det här inte skall vara slutpunkten i fråga om investeringar i NJA. Styrelsen beräknar att det behöver investeras för ungefär 100 miljoner kronor varje år framöver, och jag hoppas och tror att NJA skall bli början till en utveckling inom en mycket nära framtid av även andra industrigrenar i Norrbotten. Jag vet att en produktutveckling pågår som borde få stor betydelse. Det finns en annan motion, av herr Löfgren, som tar upp problemet med att NJA onekligen har att dras med vad vi skulle kunna kalla en viss lokaliseringskostnad. NJA är placerat i Luleå och har naturligtvis vissa bekymmer med sjöfarten när vattnet är isbelagt, med lagring under flera månader under året och andra sådana ting. Herr Löfgren har ansett att man borde räkna fram vad detta kan vara värt och sedan ge bolaget ett belopp varje år för att det skulle komma i takt med järnverk som ligger på andra håll. Jag vill dock peka på att det finns vissa fördelar med att järnverket ligger i Luleå. Malmleveranserna är i de flesta fall billigare där än i Mellansverige, t.ex. Ledningen för företaget har tittat på det här förslaget och sagt att det naturligtvis är väldigt svårt att beräkna de extra kostnaderna. Man har kommit fram till 15 å 20 miljoner. Närmare vill man inte precisera sig. En särskilt snörik vinter kostar mera än en snöfattig, osv. Bolagsledningen förklarar emellertid också att om man får sjöfart på Luleå året runt och ett förbättrat fraktstöd, så är extrakostnaderna i stort sett borta. Då anser man sig kunna konkurrera på någorlunda jämställd fot med övriga järnverk i landet. Det finns ett fraktstöd nu, men för NJA har det tyvärr inte betytt så mycket som man tänkte sig. Jag vill peka på detta, eftersom det är ett led i lokaliseringspolitiken och i hela vår regionalpolitik att på den vägen utjämna konkurrensförhållanden mellan olika orter. Därför avstyrker utskottet också den motionen, som i och för sig tar upp ett verkligt problem. Men utskottet anser som sagt att det kan lösas genom att staten klarar isbrytningen och går in för en bättre fraktpolitik. Jag hoppas att riksdagen i dag fattar sitt beslut i den andan att man också vill vara med och besluta om beställning av fler isbrytare. Fru talman! Med detta vill jag bara yrka bifall till utskottets hemställan, och jag gör det i förvissning om att ett genomförande av vad utskottet föreslår betyder mycket inte bara för Luleå och NJA utan för hela Norrbotten.

Fru talman! Herr Svanberg har i någon mån sökt bemöta en del av vad jag skulle säga, vilket visar att det kanske hade varit riktigare att jag kommit upp före honom. Jag har ingen anledning att ändra mitt anförande utan framför det som jag har utarbetat det. I motionen 1769 har jag och några medmotionärer anfört att uppgifterna i propositionen 117 kan synas ge belägg för att det är välmotiverat att anlägga ett koksverk vid Norrbottens järnverk. Jag har ingen anledning till annan bedömning i dag sedan utskottet prövat och tillstyrkt förslaget. Jag kan därför ansluta mig till utskottets yrkande under punkten 1. Jag vill emellertid något upphålla mig vid vad vi anfört i vår motion. Det måste vara något egendomligt att problemet med koksförsörjningen inte berördes då propositionen om Investeringsprogram 70 år 1971 anmäldes för riksdagen. Att riksdagen år 1971 beslutar om en satsning av storleksordningen 555 miljoner kronor för att trygga en framtida lönsam verksamhet vid NJA och redan året därefter s ytterligare satsning av storleksordningen 372 miljoner kronor inger inte en känsla av gott omdöme eller förutseende. Is inför behovet av en Då vi i samband med propositionen om den stora framtidssatsningen förra året framlade förslaget om en utredning, som skulle redovisa den belastning som Norrbottens järnverk kan ha genom den lokaliseringspolitiska placeringen, anförde vi bland de negativt påverkande kostnadsfaktorerna även problem med koksförsörjningen. Någon utredning ville riksdagen inte begä syftet med vårt förslag. även om utskottet anförde erkännsamma ord om Det kan inte vara svårt att förstå att vi nu upprepat vårt förslag om en utredning av samma innebörd som den förra året föreslagna, sedan så väsentliga nya satsningar begärts. Vårt yrkande avslås även nu, men utskottet har förhört sig om det av oss aktualiserade problemet vid ett besök vid Norrbottens järnverk. Utskottet redovisar nu att det gjorts sådana beräkningar som vi efterlyst.

Jag är helt nöjd och kan nu förutsätta att vi i fortsättningen vid bedömning av resultaten vid NJA bortsett från tidigare anmälda I fortsättningen anför utskottet att motio initialförluster — inte behöver räkna med några placeringskompenserande negativa effekter av mer betydande art. De nu redovisade verkningarna av belastande slag kommer ju att i huvudsak bli eliminerade. Jag understryker vikten av att frågan om effektiv isbrytarberedskap blir löst och att NJA kan tillgodoräkna sig ett berättigat fraktstöd. Jag utgår också från att redovisningen av placeringsbelastningen, som nu maximalt anges till ca 20 miljoner kronor, avser verksamheten intill den kapacitet för vilken investeringsbeslut nu sammanlagt beviljats Fru talman, med vad jag här anfört förklarar jag mig tillfredsställd i Nr 132 år ” 1 int Fö h tondotkldand Onsdagen den FECKNEN med SKOR de je. PA Hör ie etydelse för vår Kerr 6 december 1972 landsända, och jag vill önska ledningen för företaget all framgång i sina RARE Finansiering av vad gäller yrkandet om utredning, även om det formellt avslås. Jag kommer att följa den kommande utvecklingen vid Norrbottens strävanden att genomföra de betydande investeringarna och göra rörelsen

Fru talman! Jag skall endast säga några få ord till herr Löfgren avseende det förhållandet att man inte fick med förslaget om ett koksverk när man föreslog Investeringsprogram 70, alltså utbyggnaden av järnverket. Det finns två förklaringar Till att börja med var det under vintrarna 1970 och 1971 som NJA på ett alldeles speciellt sätt upplevde bekymmer av att inte ha ett koksverk. Kokspriserna gick på två månader 1970 upp med 100 procent, och detta var förklaringen till att man verkligen märkte vad koksen betydde. Dessutom har man tidigare haft mycket bra leveranser från tyska koksverk, som nu i mycket rask takt läggs ned. Därför har det uppstått bekymmer med att över huvud taget få tag i koks — även om man betalar för den. — Det är en av anledningarna. Den andra är att vi i NJA :s styrelse liksom ledningen gång på gång har upplevt att man — då man begärt pengar — endast har fått en liten slant; det har varit fråga om 50, 100 och 150 miljoner kronor. Det var ett förfärligt djärvt grepp att begära över 500 miljoner kronor till denna utbyggnad, och vi hade aldrig kunnat tänka oss att det var lönt att begära ytterligare 350 miljoner kronor. Vi borde väl inte ha visat en sådan blygsamhet då utan djärvt föreslagit anläggandet av detta koksverk. Vi är väldigt glada över att riksdagen nu är beredd att acceptera denna anläggning, som ju totalt kommer att röra sig om över 900 miljoner kronor. Jag kan erkänna att det hade varit vettigare att redan från början ta med frågan om finansieringen av koksverket. Att så inte skedde beror på de två skäl som jag här har angivit. Jag förutsätter att NJA i fortsättningen inte är lika blygsamt i sina investeringsförslag. Jag skall till den tekniska ledningen i NJA vidarebefordra herr Löfgrens önskan om lycka till. Jag är helt övertygad om att den behövs, ty ledningen har en svår uppgift framför sig

Fru talman! Vad herr Svanberg sade i sitt senaste anförande ändrar inte mitt omdöme. Det hade varit riktigt att man tidigare åtminstone örjningen var ett problem. a med ett enda ord hade talat om att koksför: Hade man gjort den utredning som vi begärde förra gången hade d siffror redovisats så övertygande att det inte hade varit tal om annat än att anläggningen av koksverket hade aktualiserats. Jag vill särskilt poängtera att de där förfärligt höga kokspriserna gällde under 1970, men 1971 gjordes framställningen om den stora framtids satsningen. Ingen får förvåna sig över att man blir litet betänksam när det s ett enda ord om det problem som koksförsörjningen innebär. Så rädda är ni väl inte i Statsföretag och i NJA att ni medvetet undanhåller Nr 132 Onsdagen den 6 december 1972 Jag tror att både herr Svanberg och jag vill önska ledningen all — — framgång och göra allt vad vi kan för att verkligen stödja den. Om den Finansiering av riksdagen uppgifter om vad som kan vara av stor betydelse, därför att ni inte vågar begära mer pengar för någonting som kan vara lönsamt? gör sina insatser på det sätt som vi tror att den kan, hoppas jag att insatserna skall krönas med framgång.
Fru talman! Vi skall inte ta upp något gräl — vi är i princip ense. Det var bara några ord som jag reagerade mot. Herr Löfgren talade om att medvetet undanhålla riksdagen fakta. Det är inte något som är undanhållet. Utredningarna pågick 1969 och 1970 för att förslag skulle kunna läggas fram 1971. Man hade helt enkelt inte vågat tänka sig in i att man också skulle ta med förslaget om koksverket. Det gick ju ändå att =. köpa koks och att hanka sig fram på något sätt. Men sedan kom man fram till att det skulle vara bra att ha ett eget koksverk inte bara för att få billigare koks utan för att stärka hela NJA:s lönsamhet. Det var alltså inte så att vi satt och spekulerade och sade: ”Detta måste vi göra, men det säger vi inte nu, det kommer vi med sedan.” Men aptiten växer medan man äter, och så småningom vågade man komma fram med förslaget om ett koksverk. Jag är helt överens med herr Löfgren om att det hade varit bättre att föreslå det med en gång, men det är som sagt inte fråga om något undanhållande av uppgifter.
Fru talman! Jag vill inte heller ha något gräl med herr Svanberg, men jag reagerar mot att man har reda på att problemet finns där men inte redovisar det för riksdagen. Herr Svanberg sade i sitt första anförande något om att man inte vågade komma med större krav. Det hade i varje fall varit klädsamt om man hade talat om att problemet fanns, även om man inte vågade begära alla pengarna på en gång.

Fru talman! Det här är en meningslös träta, men låt mig säga att om herr Löfgren och hans partivänner tidigare hade visat det stora intresse för NJA som herr Löfgren visar nu kanske vi hade vågat Utredningen om koksverket har pågått ganska länge, men från början var det fråga om att tillsammans med ett annat järnverk bygga koksverk på annan plats. Möjligheten att bygga det i Gävle har undersökts, men sedan har det visat sig att det var vettigare att lägga det i Luleå. Jag upprepar att det alltså inte är fråga om något undanhållande av uppgifter utan om olika faser i en utredning

Fru talman! Det här betänkandet har liksom propositionen beteckningen Förslag angående åtgärder för ökad bostadsförbättringsverksamhet m.m. I detta ”m.m.” inrymmes den intressanta frågan om grunder för statliga lån avseende kostnader för outhyrda lägenheter jämte åtskilligt annat.

Utredningen föreslog att förbättringslån med kapitaloch räntesubventioner skulle kunna utgå i sådana fall. Utredningens majoritet ville begränsa dessa lån till att avse flerfamiljshus som ägs av kommun eller allmännyttigt bostadsföretag. Jag anförde reservation mot detta. Jag accepterar i och för sig principen, men jag ansåg att det är både lämpligt och närmast nödvändigt att låta sådant stöd utgå även till fastigheter i enskild ägo. Det är ju här inte i första hand fråga om att hjälpa fastighetsägarna, utan det gäller att ge ett stöd åt de hyresgäster i de flesta fall äldre människor och låginkomsttagare — som bor i dessa omoderna hus. De behöver så väl det stöd som det innebär att få lägenheten upprustad, oberoende av om huset ägs av kommunen, allmännyttigt företag eller annan fastighets I propositionen har emellertid statsrådet tagit upp förslagen från majoriteten i saneringsutredningen. Statsrådet avvisar inte direkt de reservationsvis i utredningen framförda förslagen men vill ta ställning till dem senare. Jag anser att det inte skulle vara märkvärdigare att fastställa säkerhetskrav — det är ju närmast dem det gäller — och garantier för att dessa fastigheter kommer att stå till förfogande vid den framtida fullständiga saneringen av de områden det här gäller. Jag är övertygad om att man antingen på regeringsplanet eller inom bostadsstyrelsen väl skulle kunna klara ut de säkerhetsfrågor som måste lösas för att inte de enskilda fastighetsägarna skall kunna göra några oskäliga vinster på dessa statliga lån och subventioner. Vi har alltså en reservation på den punkten. Yrkandet återkommer jag till.

Under de år som gått har man egentligen aldrig talat om de risker som skulle kunna föreligga t.ex. för staten när det gäller att ge lån till 100 procent på flerfamiljshus, ägda av allmännyttiga bostadsföretag och belägna i större tätorter. I den mån det har varit bekymmer för att det skulle kunna uppstå några kapitalförluster för det allmänna har det väl gällt glesbygden och de små tätorterna. I dagens läge kan vi bevittna hur det i huvudsak är i de största tätorterna som de tomma lägenheterna finns. Jag vill gärna ge statsrådet en eloge för att han i sin skrivning i propositionen starkt framhäver kommunernas ansvar för ett bostadsbygfå fall har varit en aning nonchalant när det gällt att bedöma den erforderliga volymen för framtiden. Statsrådet framhåller gande som väl inte i så ju också med skärpa att kommunerna får vara beredda att ta ett visst ansvar. I fråga om den aktuella situationen är vi emellertid i stort sett överens om att den enda möjliga metoden att klara av problemen för å behövs tid för tillfället är att ställa lån till förfogande, eftersom det ocks; att reda ut problematiken. På denna punkt, när det gäller statliga lån för att bestrida kostnader för outhyrda lägenheter, ansluter jag mig till propositionen. Jag vill emellertid framhålla en speciell sak, och det är de bekymmer som studentbostadsstiftelserna har på åtskilliga håll i vårt land. De tomma lägenheterna finns inte bara i de vanliga flerfamiljshusen, utan de finns i mycket stor utsträckning i studentbostadsstiftelserna. Detta har ju vållat dessa bostadsstiftelser utomordentliga bekymmer med likviditetskris och ekonomiska besvärligheter i övrigt som naturligtvis är ytterst allvarliga.

är inom utskottet i stort sett eniga om att tillstyrka detta förslag, även om utskottsmajoriteten föreslagit en något annorlunda konstruktion på lånen. Till detta utskottsmajoritetens förslag har jag anslutit mig. Propositionen upptar också vissa förslag till höjda inkomstgränser för förbättringslån, och till detta kan jag kort och gott be att få yrka bifall. Emellertid är vi en del motionärer som framlagt förslag om att förbättringslånen till sina nominella belopp skall höjas. Vi har framfört ett förslag som aktualiserats av bostadsstyrelsen om en höjning av beloppet för stående räntefritt lån till 15 000 kronor mot för närvarande 12 000 kronor. I vissa fall — det gäller samerna i de fyra nordligaste länen — kan ett sådant här räntefritt stående lån för närvarande utgå med 14 000 kronor, och där föreslår vi en höjning till 17 000 kronor. Fru talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall tfll reservationerna 2 och 4 och i övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! Den proposition som det här betänkandet behandlar tar väsentligen upp två problem. Det ena är de outhyrda lägenheterna, som innebär för bostadsföretagen hittills i stort sett okända hyresförluster, och det andra är statliga lån på förmånliga villkor för att undvika förslumning av rivningsdömda hus. Vi har från folkpartiets sida sagt ja till båda förslagen. Vi har sagt ja till lån för att klara hyresförluster därför att vi ser dessa förluster som ett resultat av en bostadspolitik där statsmakternas åtgärder varit en bidragande orsak, även om det inte är den enda orsaken. Vi har också sagt ja till utvidgade lånemöjligheter för sanering därför att vi ser ombyggnad av äldre hus som angelägna ur miljösynpunkt men också som ett medel att klara ett socialt motiverat bostadsbehov. Vi har dock, på samma sätt som herr Andersson i Knäred utvecklade, sagt att vi tycker att de här lånemöjligheterna bör utvidgas och gälla alla slags företag, alltså inte bara de allmännyttiga. Dessutom har vi från folkpartiets sida tagit upp två specialproblem i sammanhanget. Det ena gällde outhyrda rum i studentbostadsföretagens fastigheter. Utskottet skriver nu att det hela tiden har varit meningen att studentbostadsföretagen skulle tas med bland de företag som enligt propositionens förslag skall få hjälp att klara onormala hyresförluster. Vi tyckte inte att den saken framgick av propositionens skrivning, men det är naturligtvis bra att det nu har blivit klarlagt hur det förhåller sig. Det är också värdefullt att utskottet har uttalat sig för att denna form av stöd för hyresförluster även skall gälla s.k. insprängda studentbostadslägen Det andra specialproblem som vi tagit upp handlar om de statslån som studentbostadsföretagen haft och som nu har sagts upp. Tidigare hade dessa företag en del av sin finansiering ordnad genom ränteoch amorteringsfria statslån. År 1967 sades de lånen upp med verkan fr.o.m. i år. Från studentbostadshåll säger man nu att det blir väldigt svårt att klara den ökade belastning som förräntningen av och avbetalningen på dessa lån innebär, utan att detta leder till oacceptabla hyreshöjningar. Herr Tobé och jag har därför i en reservation föreslagit att frågan hänskjuts till bostadsfinansieringsutredningen och att studentbostadsföretagen tills vidare i avvaktan på att förslag framläggs får anstånd med att avbetala lånen. Om detta säger nu utskottet att man inte är beredd att pröva den frågan i detta sammanhang. Det tycker vi är synd, men skrivningen innebär såvitt jag förstår att utskottet har skjutit ifrån sig frågan av formella skäl, därför att saken inte behandlats i propositionen, och att vi alltså kan få en sakbehandling i vår, då vi tar upp bostadspolitiken i hela dess vidd. Så till problemet med hyresförluster i allmänhet. Inrikesministern betonar att det här skall ses som en engångsåtgärd. Det är bra att detta görs klart i propositionen, ty det är naturligtvis så att denna typ av kostnader bör bostadsföretagen klara av själva genom egen fondering. Att man inte har gjort det har såvitt jag förstår berott på att man helt enkelt har vant sig vid ett ganska bekvämt liv på säljarens marknad. Bostadsföretag, allmännyttiga såväl som kooperativa och privata, har under hela efterkrigstiden kunnat räkna med att allt vad de byggt också har gått att hyra ut. En konstant överefterfrågan på bostäder, framtvingad av statliga regleringar, har gjort bostadsbyggandet till en i det närmaste helt riskfri affär. Det säljmotstånd och den konkurrens som gör en aktiv marknadsföring och konsumentanpassningen naturlig för företag inom andra branscher har varit praktiskt taget okända företeelser för bostadsproducenterna. Från den synpunkten tycker jag man kan säga att de många outhyrda lägenheter vi har i dag — även om det innebär problem, vilket jag senare skall komma till — är ett sundhetstecken och ett positivt inslag för bostadskonsumenterna. Genom den relativa balans som uppstått har konsumenternas krav när det gäller hur de vill bo, i vilket slags hus och till vilken hyra, helt börjat tas på allvar. Det slentrianmässiga höghusbyggandet har börjat ifrågasättas, de boendes krav på markbostäder har nått fram till bostadsdirektörer, kommunalpolitiker, arkitekter, statliga planmyndigheter och t.o.m. till inrikesdepartementet. Det är bara synd att Albert Aronson i Stockholms Stadshus inte tycks ha lärt sig någonting, det har den senaste veckans statdebatt i Stadshuset givit ett klart belägg för.

Jag är också glad för att man från centern och folkpartiet i Stadshuset i en gemensam reservation har pekat på möjligheten att öka tillskottet av lägenheter genom en förtätning av bebyggelsen i innerstaden samt att man också har velat anslå mera pengar för sanering. Att de outhyrda lägenheterna nu blivit ett problem beror på att de är så ojämnt fördelade mellan kommunerna. I Göteborg är andelen tomma lägenheter något under 13 procent, i Norrlandslänen finns det knappast några tomma lägenheter alls, och däremellan finns problemet i varierande grad. Eftersom statliga direktiv i så hög grad bestämt bostadsbyggandets inriktning och fördelning är det, som jag redan sagt, rimligt att staten som en engångsåtgärd hjälper till att klära upp problemen. Men bortsett från de problem som nu vållats av denna snedfördelning finns det ingen anledning att se en viss andel outhyrda lägenheter som något onormalt. Tvärtom på en fungerande bostadsmarknad, där det råder rimlig balans mellan tillgång och efterfrågan, är en viss lägenhetsreserv en ganska naturlig företeelse. Utan den reserven får vi ingen rörlighet på bostadsmarknaden och ingen reell valfrihet för konsumenterna. Vi vänder oss av det skälet också emot en i dag ganska vanlig slutsats av det uppkomna läget på bostadsmarknaden, nämligen den att vi skall skära ned bostadsbyggandet drastiskt och den vägen se till att vi får allting uthyrt. Gör vi det, löser vi bostadsföretagens problem, men inte bostadskonsumenternas. Det är alltför lätt att med statliga regleringar och kommunal planering åter stoppa in bostadskonsumenterna i de långa bostadsköer som vi känner till sedan tidigare, men det kan inte vara en riktig bostadspolitik. Lösningen, om det är bostadskonsumenternas bästa vi har för ögonen, är i detta läge inte att bygga mindre utan att bygga annorlunda. Det finns fortfarande en överefterfrågan på markbostäder och småhus. Den typen av bostäder skall vi därför bygga mer av. Det är i de höga flerfamiljshusen långt bort från arbetsplatser och samhällsservice som vi har de svåruthyrda lägenheterna, och den typen av bostäder skall vi därför bygga mindre av. Därmed inte sagt att vi skall sluta bygga flerfamiljshus, inte ens höga flerfamiljshus, men vi måste försöka anpassa utbudet till efterfrågan. Men även om vi alltså kan notera en begynnande balans inom nyproduktionen, måste vi vara på det klara med att vi långt ifrån löst det sociala bostadsbehovet som sådant. Vi kan klara en del av detta genom ett utbyggt bostadssocialt stöd. Den vägen tror jag är mer framkomlig än räntesubventioner och andra generella stödformer som innebär att vi på bekostnad av ett effektivt stöd till dem som verkligen behöver hjälp till hyran delar ut subventioner till alla. Men vi måste också satsa på att hejda en fortsatt ökning av bostadskostnaderna. Vi har anledning att inte igen driva upp kraven på utrustningsstandard i nyproduktionen. Vår bostadspolitiska målsättning får inte leda till att vi bygger bostäder som ingen har råd att bo i eller att vi med hjälp av bostadstilläggen tvångsmatar folk med en bostadslyx som de inte efterfrågar. Rationaliseringar i produktionsledet kan fortfarande ge vinster, och en effektivare konkurrens, inte minst genom att kommunerna generellt tillämpar kravet på anbudstävlingar kan — det visar flera undersökningar — ge oss lägre produktionskostnader. Byggkonkurrensutredningen har gett belägg för den saken. Men det är naturligtvis viktigt att kravet på anbudskonkurrens gäller alla företag och inte begränsas till vissa, som utredningen är inne på Ett annat sätt att få fram billigare bostäder är att satsa på ombyggnad som alternativ till nybyggnad.

Det här är — det vill jag betona en gång till — ett räkneexempel som måste läsas med urskillning, hänsyn måste ju t.ex. tas till att ombyggnad är ett sämre och sämre alternativ ju mera nedgånget bostadsbeståndet är. Jag tror ändå att det fortfarande finns en betydande reserv av saneringsobjekt, vilket ju också saneringsutredningen visat. Att den här möjligheten att få fram bra och billiga lägenheter i det redan befintliga bostadsbeståndet inte utnyttjats hänger ju samman med flera saker. Jag tror att en av huvudorsakerna är hyresregleringen, som någon i det här sammanhanget beskrivit som ”effektivare än ett bombkrig” i våra tätorter. Den har ju med konstlade medel gjort det mera ekonomiskt förmånligt att riva och bygga nytt än att bygga om, och effekten har ju blivit därefter. Det andra skälet har väl varit att finansieringsmöjligheterna för sanering har varit så pass dåliga som de har varit, och därför är det tacknämligt med det förslag som nu kommer från regeringens sida. När jag i början drog slutsatsen av det hyresmotstånd som förmärkts när det gäller nyproduktionen att det inte får leda till en ned ärning av bostadsbyggandet, menar jag att en del av de ekonomiska resurser som enligt tidigare bostadsbyggnadsplaner avsatts för nyproduktion bör föras över till saneringsverksamhet. Samtidigt bör vi anpassa kraven på ombyggnadsstandard — de villkor som ställs upp för de här lånen — så att de medger en större flexibilitet än för närvarande. Med en sådan politik skulle vi, såvitt jag kan förstå, vinna fle fördelar. Vi skulle, som utredningsmaterialet från Stockholms stad visar, för varje nyproducerad lägenhet vi avstår ifrån kunna rusta upp två, tre eller kanske ännu fler omoderna lägenheter och därmed klara bostadsproblemet för många människor, inte minst för ensamstående, för vilka lägenheter i nyproduktionen inte är någon lösning, helt enkelt därför att de lägenheterna är för dyra. Med rimliga standardkrav skulle nämligen hyrorna för dessa saneringslägenheter bli I ägre, ibland avsevärt lägre än i nyproduktionen. I förhållande till alternativet med en nedskärning av det totala bostadsbyggandet skulle en intensifierad saneringsverksamhet dessutom minska riskerna för en ytterligare förvärrad arbetslöshet bland byggnadsarbetarna. En viktig pluseffekt skulle ju bli att vi genom att öka saneringsverksamheten skapade nya arbetstillfällen för den äldre arbetskraft som ibland kan vara svår att engagera i nyproduktion. En mera medveten satsning på ombyggnad som alternativ till rivning och nybyggnad skulle också innebära att man räddar viktiga miljövärden, framför allt i våra tätorter. En förtätning av redan befintlig bebyggelse i både större och mindre tätorter skulle bidra till att rädda kvar kommersiell service, som i dag hotas på grund av ett för dåligt kundunderlag, och att man kan bevara och bygga ut den samhällsservice som redan finns där. Att man genom förtätning och ombyggnad av befintlig bebyggelse kan utnyttja redan existerande serviceutbud — och därtill gator, vägar, avlopp och liknande kommunala investeringar — är ju en av förklaringarna till att ombyggnad i en både kommunaloch samhällsekonomisk kalkyl blir billigare än nyexploatering. Jag har, fru talman, velat göra den här lilla utvikningen ifrån de frågor som behandlas i propositionen, därför att jag tycker att det är riktigt att sätta in dem i sitt större bostadspolitiska sammanhang. Jag vill slutligen, fru talman, yrka bifall till reservationerna 2, 4, 6 och 8 och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Kammarens sammanträde i morgon, torsdag, kommer alltså att bli enbart ett bordläggningsplenum. Därvid besvaras ett stort antal enkla frågor och interpellationer. Detta sammanträde tar med ändring av vad som tidigare
Fru talman! Helt plötsligt får svenska folket veta att cirka 15 000 lägenheter står tomma. Kan detta vara möjligt? Under hela efterkrigstiden har bostadsbristen varit det genomgående temat i bostadsdebatten och därtill utgjort den dominerande valfrågan i flera valrörelser. Alla minns vi dåvarande statsministerns svar i 1966 års valrörelse till några bostadssökande ungdomar: De får väl ställa sig i kön. Bostadsköer år efter år och så plötsligt 15 000 tomma lägenheter illustrerar hur det går, när en näringsgren inte bara blir så gott som totalt reglerad utan också så gott som helt statsgaranterad. Vår tids kanske mest långtgående socialistiska experiment gäller just bostadspolitiken. Nu kan vi aktiva politiker se hur det går. Nu kan också svenska folket se resultatet. Är jag då enbart negativ? Svaret är självfallet nej. I min bedömning utgår jag från att samhällets satsning verkligen förändrat, förbättrat och omstrukturerat inte bara lägenhetsbeståndet utan i hög grad även lägenhetsstandarden. Här har sannerligen skett stora ting. Att kunna öppna och stänga sin dörr till den egna bostaden och det egna hemmet hör till livets nödtorft. I dag är det allt färre som inte omfattas av denna grundprincip. Allt flera bor i större lägenheter. Allt flera kan glädja sig åt en avsevärt förbättrad standard. Vårt byggfolk är värda ett gott betyg. Produktiviteten inom byggnadsbranschen har gradvis förbättrats. Jag och andra talesmän för moderata samlingspartiet har också år efter år hävdat att denna näring måste bedriva en marknadsanpassad verksamhet. Konkurrensen får inte sättas ur spel. Detta har skett t.o.m. med vissa oppositionspolitikers om inte goda så ändock minne. Då kommer tyvärr konsumenterna i kläm. Att hyreskostnaderna är mycket höga behöver jag inte påminna om. I frånvaron av sund konkurrens har man byggt utan att ta tillräcklig hänsyn till konsumenternas önskemål. De 15 000 tomma lägenheterna är företrädesvis stora och dyra — folk har inte råd att bo i dem. Till detta kommer att den dominerande höghusoch asfaltsmiljön inte tilltalar folk. Människorna vill bo nära marken. Många vill bo i en egen stuga och på egen tomt. De många tomma lägenheterna illustrerar verkligen den socialdemokratiska regeringens misslyckande med bostadspolitiken, och den proposition, nr 124, som vi nu behandlar utgör den skriftliga bekräftelsen. Moderata samlingspartiet kan inte acceptera förslaget att tillskapa särskilda statliga lån, även om departementschefen i propositionen anför att den s.k. engångsinsatsen t.o.m. skall vara tidsbegränsad. Vad skulle det få för följder om staten i fortsättningen skall stå som garant för t.o.m. misskötsel eller för brister i ansvarstagandet? Det är inte särskilt tillfredsställande att ta del av hur några bostadsföretag skötts exempelvis i Borås respektive i Örebro. Till lärdomarna från Tjorven och Duroxhistorierna har vi nu fått de här. Politiker skall syssla med politik. Politiker bör inse att politisk kunnighet, skicklighet och erfarenhet inte är nog för att leda företag. Samtidigt vill jag dock understryka att jag är medveten om att en hel del av dessa tomma lägenheter inte enbart beror på oskicklighet hos de ansvariga; i många fall kan det vara olika omständigheter som har medverkat, och dessa måste man naturligtvis ta hänsyn till. Men företagen bör tillägna sig de kunskaper som andra företag i andra näringsgrenar har beträffande anpassningen till efterfrågan. Att vi i moderata samlingspartiet dessutom önskar en annan bostadspolitik, som exempelvis befrämjar den fria konkurrensen, som gör bostadslångivningen rättvis, som innebär ökad låghusandel och som ger oss ett nytt lånefinansieringssystem, vill jag särskilt understryka vid detta tillfälle. De akuta problemen kan vidare delvis lösas genom att man sänker hyrorna och omdisponerar utnyttjandet av lägenheterna. De stora lägenheterna kan bli flera små. Man kan dessutom satsa på ökad marknadsföring. Jag yrkar således bifall till herr Adolfssons och min reservation 5. Vi har i många år kritiserat rivningsraseriet. Under årens lopp borde en stor del av nyproduktionen ha ersatts av ombyggnadsoch förbättringsverksamhet av det gamla bostadsbeståndet. Nu kan dessa krav omsättas i handling på grund av sysselsättningskrisen. I moderata samlingspartiets partimotion nr 1721 har vi i början av höstriksdagen hemställt om att Kungl. Maj:t till 1973 års riksdag skall framlägga förslag till åtgärder för att stimulera förbättringsoch renoveringsarbete på äldre fastigheter och öka småhusbyggandet och glesbebyggelsen. För detta har vi reserverat oss i reservationen 1. Jag yrkar vidare bifall till reservationen 2 — andra talare har redogjort för bakgrund och motiv —, och jag yrkar samtidigt bifall till reservationen 3: ”Man skall lyssna till rörelsen”, har det sagts. Gör man inte det, kan det gå som det har gjort för regeringen beträffande höjningen av lån till AB Stadsfastigheter. Här får alltså regeringen notera ett nederlag; majoriteten i utskottet går emot regeringen. Vi i moderata samlingspartiet anser som bekant att de statliga bostadslånens konstruktion och de orättvisa lånereglerna missgynnar de enskilda företagen — lånebe loppen skall vara likvärdiga; konkurrens på lika villkor bör det vara. Regeringens medgivande av höjningen av bostadslånen från 90 procent till 95 procent för det här företaget betraktar vi som ett steg på vägen mot tillfrisknande, och därför yrkar vi med vår principiella syn bifall till förslaget i propositionen. Detta framgår av reservationen 9 a, som jag alltså yrkar bifall till. På den här punkten skall det naturligtvis bli särskilt intressant att få lyssna till mina utskottskamrater och till deras ter för en regering som tydligen trampat litet fel i klaveret. Slutligen, fru talman, förutsätter vi i det särskilda yttrandet att studentbostadsföretagens problem skyndsamt löses i annat sammanhang.

Herr talman! De förslag riksdagen i dag har att ta ställning till löser på intet sätt bostadskonsumenternas problem. Det stora problemet för de flesta människor är de höga boendekostnaderna — hur hyresstegringarna skall stoppas och hur hyrorna skall kunna pressas ned. För de flesta löntagare har de höga hyrorna blivit ett gissel och en plåga som inneburit allt sämre levnadsbetingelser. Allt flera hyresbetalare i vårt land kräver nu slut på hyreshöjningarna och ett hyresstopp. Orsaken till de rådande förhållandena är framför allt att finna i en bostadspolitik som inte tar tillräcklig hänsyn till bostadskonsumenternas intressen utan mera till olika vinstoch spekulationsintressen på bostadsmarknaden. Detta har lett till dagens situation, där hundratusentals människor saknar en egen bostad eller bor i undermåliga bostäder samtidigt som tiotusentals bra bostäder står outhyrda. Vi har samtidigt fått uppleva att olika förståsigpåare funnit det opportunt att komma med förslag om inskränkningar i bostadsbyggandet och nedskärning av bostadsprogrammen.

Problemen med de höga hyrorna och de tomma lägenheterna kan inte lösas genom olika delförslag av den typ som nu läggs fram av regeringen. Motsättningarna mellan en riktig bostadssocial målsättning och profitintressena när det gäller ett skäligt pris för bostaden kan inte lösas genom olika subventioner och bidrag som finansieras genom skatteuttag. Det krävs andra, mera långtgående och genomgripande åtgärder av de slag som skisserades i arbetarrörelsens efterkrigsprogram och i de förslag kommunisterna ställt, bl.a. i riksdagen, sedan många år tillbaka. Dessa förslag syftar som bekant till att göra slut på all spekulation och enskilda vinstintressen då det gäller marken, byggnadsmaterialproduktionen, själva byggandet och det enskilda ägandet/förvaltandet av flerfamiljshus.

Vi kan inte acceptera att bostaden blir en handelsvara, där privatbanker och storbyggmästare spekulerar i och gör stora vinster på att människorna måste ha någonstans att bo. Jag har, herr talman, mycket kort och ofullständigt velat anföra detta som en allmän bakgrund till våra ställningstaganden till de förslag vi nu har att behandla. Vi får ju också inom kort anledning att återkomma till bostadsoch hyrespolitiken. Jag skall fortsättningsvis uppehålla mig vid i huvudsak två frågor: dels lånen avsedda att täcka förluster för tomma lägenheter, dels förslaget om lån till AB Stadsfastigheter. Först emellertid ett par ord till motionsförslagen om höjning av maximibeloppen för räntefria och stående förbättringslån. Här har bostadsstyrelsen ansett att nuvarande maximibelopp bör höjas med hänsyn till de kostnadsstegringar som skett och motionärerna har anslutit sig till detta. Möjligt är att en del av dem som söker och erhåller lån inte behöver utnyttja hela det möjliga lånebeloppet, men man bör därför inte riskera att människor som behöver dessa förbättringslån inte kan genomföra nödvändiga förbättringar i sin helhet på grund av att lånesumman är för låg. Då det gäller outhyrda lägenheter så vet vi att huvudorsaken till den rådande situationen är att söka i att dessa bostäder är så dyra, att de människor som behöver en egen eller en bättre bostad inte har råd att hyra den. Detta förhållande kan inte avhjälpas med lån för att täcka hyresförluster om man inte samtidigt ser till att upplåta lägenheterna till dem som behöver en egen eller bättre bostad, men då mot betydligt lägre och rimligare hyror. Amorteringstiden och räntorna på dessa lån måste utformas så, att inte de hyresbetalare som redan nu har stora svårigheter att klara hyran drabbas av ytterligare pålagor. Vänsterpartiet kommunisterna har därför föreslagit att amorteringstiden blir minst 20 år och att lånen då det gäller de allmännyttiga bostadsföretagen blir ränteoch amorteringsfria under de fem första åren. Vi räknar givetvis med att pågående bostadsutredningar under den tiden hunnit presentera förslag och riksdagen fatta beslut bl.a. om sådana finansieringsvillkor att lånen kan avskrivas. Orsaken till att vi inte föreslår samma villkor för enskilda fastighetsägare sammanhänger med vår tidigare deklarerade uppfattning om enskilt ägande och förvaltande av flerfamiljshus. Hos de allmännyttiga bostadsföretagen finns inget vinstoch spekulationsintresse,och hyrorna fastställs enligt den s.k. självkostnadsprincipen. Denna princip medger emellertid ingen fondering för extraordinära förluster. I en socialt inriktad bostadspolitik måste en naturlig beståndsdel vara att ge de kommunala och allmännyttiga bostadsföretagen största möjliga stöd. De allmännyttiga bostadsföretagen har ju i stor utsträckning tagit ansvaret för att klara kommunernas bostadsförsörjning och därmed också kommit i kläm på ett helt annat sätt än de privata bostadsföretagen. De privata fastighets ägarna har generellt sett varit betydligt återhållsammare med att bygga i Nr 133 en situation där ett motstånd gjort sig gällande beträffande de allt dyrare Onsdagen den bostäderna. 6 december 1972 Vår inställning till förslaget om lån till AB Stadsfastigheter är i princip Ålder SOT densamma. Vi vill slå vakt om de kommunala och allmännyttiga tgärder för ökad som drivs av privata vinstintressen. Sedan vårriksdagen avslagit en moderat motion i syfte att jämställa enskilda fastighetsägare/fastighetsförvaltare med de allmännyttiga i fråga om statliga bostadslån, har ingenting inträffat som i och för sig kan motivera ett ändrat ställningstagande nu. I regeringens proposition föreslås att bostadslånen till AB Stadsfastigheter skall höjas från 20 till 25 procent av låneunderlaget och den s.k. lånegränsen höjas från 90 till 95 procent.

I nästa mening föreslår utskottet emellertid att riksdagen skall bevilja AB Stadsfastigheter ytterligare bostadslån med högst 18 miljoner kronor, dvs. samma summa som utgör skillnaden mellan vad den hittills tillämpade och den i propositionen föreslagna lånegränsen skulle ge bolaget. I realiteten innebär detta en tillämpning av andra lånebestämmelser än de nu gällande utan att man ändrar på lånekungörelserna. Det betyder att fältet i så fall nu blir fritt för framställningar från andra bostadsbolag, som kan åberopa liknande skäl som AB Stadsfastigheter — företag och förvaltningar som med viss rätt kan anse att de skall ha samma förmån. Riksdagen bör därför enligt vår mening inte biträda utskottets Herr talman!

Herr talman! De ärade talesmännen för reservationerna har varit vänliga nog att rätt utförligt redogöra för propositionens innehåll och därmed också för underlaget till utskottsmajoritetens skrivning. Jag behöver därför inte uppehålla mig så mycket vid det. Jag vill bara säga följande. Vi har nu att behandla tre vitt skilda frågor inom bostadssektorn, vilka normalt skulle ha kommit upp till behandling vid vårriksdagen men vilka regeringen bedömt vara angelägna att snabbt få behandlade och därför brutit ut och fört samman i en proposition. Motionärerna och de som står bakom reservationerna har tagit tillfället i akt att även teckna 111 bakgrunder till de aktuella frågeställningarna och från dessa dragit ut långa trådar in på det bostadspolitiska fältet, vilka i och för sig skulle kunna föranleda en rätt lång debatt i bostadsfrågan. Men detta är kanske inte det lämpligaste tillfället att föra en sådan lång debatt, eftersom vi inte har det samlade underlaget för detta. Vi kommer under vårriksdagen att få ett sådant, och det blir då tillfälle för os värderingar på detta område. Jag skall därför kanske med något undantag hålla mig rätt snävt till de konkreta förslag som utskottet redovisar sitt ställningstagande till.

Det är, som herr Alvar Andersson sade han har ju suttit med i saneringsutredningen —, ett av förslagen i det stora saneringsbetänkande som just nu är föremål för regeringens prövning. Det här har kommit fram parallellt med ett annat förslag, som inte har legat på riksdagens bord därför att det har kunnat genomföras på administrativ väg, nämligen att staten via AMS stimulerar upprustning och ombyggnad av bostadsf: stigheter genom att bevilja 40 procents bidrag till arbetskostnaderna, om arbetskraft över 55 år används för sådana arbeten. Det är ett komplement för att snabbt få i gång ombyggnadsverksamhet som kompensation för det bortfall av arbetsuppgifter som förorsakas av minskad nybyggnadsverksamhet Regeringen hade alltså att ta ställning till ett klart utformat förslag som hade full täckning bakom sig. Mot det fanns en reservation, som Alvar Andersson sade, men det anvisades inga metoder för att klara en fråga som kan vara kinkig i sammanhanget. När det blir aktuellt med t.ex. gatureglering, som det ofta är fråga om, kommer de här fastigheterna förmodligen att hamna i kommunal ägo. Då är det risk för att kommunen en gång till får betala vad det allmänna har satsat för att förbättra fastigheterna. Deras värde kommer ju att stiga. Den frågan ville regeringen fundera över och hitta en lösning på. Den är alltså inte slutberedd. Regeringen säger sig återkomma till den frågan vid vårriksdagen, och utskottet har tyckt att det är skäligt att vänta till dess. Det har inte reservanterna velat göra, men de är själva rätt tveksamma om att kunna lösa problemet. De säger att det kan tänkas att man under tiden hittar på metoder för att eliminera den här effekten. Även reservanterna är alltså tveksamma, men de är inte tveksamma om att vilja reservera sig för att de här lånemöjligheterna skall stå öppna även för enskilda fastighetsägare. Annars gäller skiljaktigheten bara om man skall ta ställning till det här speciella avsnittet nu eller på vårkanten. Det rör sig, som jag sade, om fastigheter som man kan räkna med skall komma att inköpas av kommunen, eftersom det skall föreligga beslut på att byggnaderna skall försvinna inom en period om 15 —20 år. Den andra biten i det här ärendet är den som innefattas i begreppet tomma lägenheter. Där har naturligtvis fantasin svävat ut mer i den diskussion som vi haft. Herr Wennerfors, sin vana trogen, predikar samma evangelium år efter år och förklarar att bara marknadsekonomin får fungera så kommer allting att bli bra. Då kommer människorna att få det bättre, hyrorna kommer att sjunka osv. Herr Wennerfors är ju rätt underbar, för han talar om hur bra vi har det i dag. Det är skönt att höra detta av herr Wennerfors — från det hållet brukar det annars låta tvärtom. Nu får vi veta att allt fler bor bra och att det har gjorts goda insatser av byggfolket, dock icke av dem som har visat någon politisk aktivitet i kombination med verksamhet inom byggnadssektorn; de är naturligtvis alltid litet tvivelaktiga. Samtidigt försöker herr Wennerfors förklara att orsaken till att lägenheter står tomma ligger däri att hyrorna är för höga, men släpper man bara loss marknadskrafterna så kommer hyrorna att sjunka! Emellertid är moderaterna alldeles ensamma i det här huset i varje fall — om sin tro att just på den här biten skulle marknadskrafterna få den effekten. De skulle ju få motsatt effekt: sämre bostadsstandard och högre priser. Det är den effekt man kan räkna med, och moderaterna är som sagt ensamma om att förfäkta tron på det motsatta. — Den hyresnivå vi har i dag är nämligen beroende på att samhället lägger sig i prisbildningen på bostadsmarknaden genom lånesystem; tidigare skedde det genom generella subventioner och i dag tillämpas ett speciellt lånesystem, som väl har vissa svagheter men som ändå har den effekten att det sänker hyran på exempelvis en trerumslägenhet med 150 kronor i månaden. Jag vill bara ha det sagt, men dessa frågor bör vi kanske rimligtvis ta upp där vi brukar ta upp dem varje år då vi förkunnar vår tro på olika slags ekonomiska system och deras förträfflighet. Jag vill gärna i detta sammanhang bemöta herr Claeson, som i sin inledning berörde det som går under begreppet höga hyror. Alla talar om att hyrorna är höga, och människor uppfattar otvivelaktigt hyrorna som höga. Ingen förnekar att de är höga, och då blir det lätt så att alla som i olika organ förmedlar information också får den uppfattningen. Men om vi tittar på siffermaterial som finns tillgängligt — det finns många olika slags serier som man kan använda — hittar vi inte någon redovisning som ger belägg för uppfattningen att hyrorna är höga. En sak kan nämligen inte vara hög i sig själv, den är alltid hög i relation till någonting annat så fungerar ju det ordet. Vill man se efter om hyreskostnaden har stigit i relation till historisk tid kan man titta i det som kommer att vara underlag för statsverkspropositionen — dvs. bostadsstyrelsens framställning för nästföljande budgetår, som redan finns tillgänglig för läsning. I den finns en redovisning över de hyror som sätts i nybyggnadsverksamheten, och det är oftast den man riktar in sig på. Ser vi på den period som man utgått från i motioner som behandlats i andra sammanhang under höstriksdagen visar det sig att totalhyran från 1955 till 1970 har stigit med 125 procent, men att lönerna har stigit mycket mer — med 160 procent för gifta män och med 180 procent för gifta par. Det gäller sammanräknad nettoinkomst och det är fråga om mediainkomster. Det här är givetvis en statistisk redovisning. Men den bild man får ger inte alls täckning för påståendet att hyrorna blivit höga i relation till inkomstutvecklingen. Vi kan också använda de siffror som avser hyrans andel av lönen, och får då precis samma effekt. Det visar sig att hyran för en trerumslägenhet och den var 1970 nere i 20,9 procent av inkomsten. I det är inte inräknat några bidrag, utan man har räknat med den faktiska nybyggnadshyran och den faktiska sammanräk nade nettoinkomsten — det gäller medianinkomst för gifta par. Det är att märka att de lägenheter som avses enligt de uppgifter som jag stöder mig på — är åtta kvadratmeter större 1970 än 1955. De använda talen borde således vara reducerade med den procentuella del som åtta kvadratmeter utgör av lägenhetshyran; jag vill bara notera att det förhåller sig på det ättet. Det finns mycket mer material som kan ge belägg för den här utvecklingen. Att jag har anfört detta innebär inte att jag tycker att de hyresnivåer vi har i dag är bra, godtagbara och socialt riktiga. Jag vill klart säga ifrån att jag inte tycker det. Men när man talar om att något är högt vore det klokt att också tala om vad man anser att det är högt i relation till — och något sådant får vi inte uppleva. Jag tror att det vore bra om debatten tillfördes litet annat material än bara det påståendet att hyrorna är höga. Det finns ett annat sådant där påstående som också figurerar mycket - och har gjort det år efter år. Herr Ullsten är den som kanske ivrigast har pläderat för detta påstående; det har en benägenhet att få effekter i Expressen, vilket kanske har sitt behag. Jag skall inte föra in kommunalpolitik, som herr Ullsten gjorde. Jag har hävdat att det är kommunerna som skall bestämma vilka hus som skall byggas; det är inte riksdagen som centralt skall dirigera kommunernas tillämpning av den bostadspolitik som riksdagen ger förutsättningar för. Kommunerna skall bestämma om det skall vara småhus, radhus, höghus, låghus, om det skall vara markbostäder eller vad det skall vara. Det skall vara kommunal planering i botten, och den kommunala viljan skall komma till uttryck. Man kan ha vilken åsikt man vill om vad som sker i Stockholms stad, men det förhållandet att riksdagen finns i Stockholms stad är inte något skäl för oss att lägga oss i det. Man talar om vems skulden är för att det byggs för många höga hus och för få låga hus. Herr Ullsten är lycklig över att t.o.m. inrikesministern har börjat tala om markbostäder. Jag skall bara dra några siffror jag förstår att ni tycker det är dumt, men det tycker inte jag. Jag hörde siffrorna nämnas för inte så länge sedan av bostadsstyrelsens generaldirektör, och jag stöder mig alltså på hans uppgifter. År 1961 var 9 procent av flerfamiljshusen högst tvåvåningshus. Vid den senaste redovisningen år 1971 var 20 procent av flerfamiljshusen högst tvåvåningshus. Under den tioårsperioden har det alltså skett en klar omsvängning från byggande av flervåningshus till tvåvåningshus, som är en ovanlig typ av flerfamiljshus. Och ändå håller man på och predikar om att det är de höga husen som är orsak till allt ont i världen och så falten också, för det ger ju ett svart och nämner herr Wennerfors gärna bedrövligt intryck. De speciellt höga husen, de som har mer än nio våningar, visar samma utveckling. År 1961 var de 15 procent av husproduktionen, 1971 var de 6 procent. Det har alltså byggts färre höga hus och fler låga hus. Utvecklingen ä alldeles klar, och ändå förkunnar man år efter år med allt högre röst att vi är inne i en tokig utveckling. Jag tycker att utvecklingen är rätt hygglig. Det finns naturligtvis många förklaringar till de tomma lägenheterna. Den här företeelsen finns ju i ett begränsat antal kommuner, där den alltså är ett problem, och den finns inom alla företagstyper. Men vi skall inte blunda för att vi under den senaste tioårsperioden — det finns siffror som bevisar det — har haft ett kolossalt tillflöde av nya lägenheter — en mycket hög produktionsnivå alltså. På många områden börjar marknaden bli mättad med goda bostäder. Samtidigt med det stora tillflödet av nya lägenheter har vi fått en konjunktursvacka och en förändring av befolkningssammansättningen. Alla känner ju till siffrorna för invandrarna. De har legat på omkring plus 50 000 tidigare för att förra året gå ned till ett par tusen, då oftast barn och äldre som kom hit för att förena sig med invandrare som redan fanns här, och i år visa minskning. ad som jag själv är mantalsskriven i och vistas i ibland — tyvärr alltför sällan — är nu utsatt för en befolkningsminskning. Något sådant har inte förekommit tidigare, i varje fall inte så långt tillbaka som jag kan minnas och det är åtskilliga år. Först under senare år har man kunnat notera svaga minskningar, och under 1972 kan vi sikta en minskning på 8 000-10 000 invånare. Och likadant är det för andra tätorter. Det är en företeelse som inte har varit förutsedd — i varje fall inte med så snabb effekt. Och den har drabbat orter där vi alla varit överens om, herr Ullsten, att försöka få till stånd en så stor bostadsproduktion som möjligt därför att där rådde stor bostadsbrist. Plötsligt, när man var i gång med att göra kraftiga insatser, vände utvecklingen och då uppstod sådana här situationer. Det finns många andra skäl till att dessa problem har uppstått, och jag har bara velat nämna de här. Vi är alla överens om =— frånsett moderaterna — att detta är av övergående natur. Det primära ansvaret för problemets lösning ligger hos kommunerna och de företag som har att bygga. Även om staten också tar initiativ för att lösa en del problem ligger ansvaret på lokal nivå, och det är där man skall bestämma vad som skall göras i framtiden. Vi — med undantag av moderaterna — är också överens om att finansieringen bör klaras genom lån och så småningom, fast i lindrig form, alltså belasta kommande hyressättning. Vi kan ha delade meningar om hur den belastningen skall utfalla — det gäller både omfattningen och takten — men i princip är vi överens om att lånet är den rätta formen, och alla hyser vi väl förhoppningar om att hela frågan skall kunna lösas så småningom. Det här är ett besvärligt ärende. Fyra talare har varit uppe och berört tre olika punkter, och skall man försöka behandla allt detta blir sammanhanget kanske litet trasigt. Jag skall ändå till slut säga några ord om AB Stadsfastigheter. På den punkten förelåg det två motioner, en av herr Oskar Lindkvist och en av herr Claeson m.fl., och dessutom propositionen. Det fanns delade meningar i utskottet om den här frågan, men jag vill säga alldeles klart att jag ställer mig helt bakom den kompromiss som utskottsförslaget innebär. Nr 133 Onsdagen den 6 december 1972 korrekt, såvitt jag kan se, och den kan då logiskt leda till vissa slutsatser. Men en kompromiss är inte logisk, den är någonting annat, och jag tyckte att det var värdefullt — det var fler än jag som tyckte det — att vi kunde komma överens. AB Stadsfastigheter är en egendomlig företeelse på bostadsmarknaden. Det är ju ett privatägt företag som vill kalla sig allmännyttigt — utan att ha några egenskaper i sig som stämmer med ett allmännyttigt bostadsföretags.

Det var alltså paritetslåneteknikens karaktär som skapade situationen, och eftersom bostadsfinansieringskommittén har att överse paritetslånen kunde vi enas om att den här frågan borde lösas i kommittén och inte genom att man lyfte upp lånegränserna; det finns kanske andra lösningar på problemet rent praktiskt. Vi enades alltså i en förväntan att kommittén kunde ta upp de här frågorna, och kompromissen fick så den form som här är redovisad. Företagets akuta problem blir på det sättet avhjälpt, och inom rimlig tid kan man vänta förslag som kanske kan eliminera en del av de besvärligheter som är en följd av paritetslånets Jag har ingen invändning mot den sakliga beskrivning av situationen som finns i den reservation herr Claeson har utformat. Den är helt Det kan finnas mer att säga om det här — motionärer och reservanter och talare inleder en ju i frestelser att ge sig in på det vida fältet — men jag tror, herr talman, att det sagda kan vara nog. Jag ber alltså att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag skall naturligtvis inte vända mig mot att herr Bergman berättar för kammaren att jag predikar samma evangelium gång efter gång; jag är bara tacksam för att det meddelas. Jag skall heller inte motsäga andra vackra ord som jag får höra. Däremot måste jag vända mig mot herr Bergmans referat av vad jag sade. Herr Bergman påstod att jag skulle ha sagt att orsaken till att det har blivit så många lägenheter skulle vara att hyrorna var höga. Det har jag inte sagt, herr Bergman. Vad jag har sagt är att en av de viktigaste orsakerna är att man inte tagit hänsyn till konsumenternas behov och önskemål. Man har alltså inte byggt de bostäder som människorna vill ha. Jag ber att få påminna om den SIFO-undersökning som presenterades i våras och som berättade att 85 procent av de tillfrågade ville bo i markbostad. Det intressanta för socialdemokraterna både i och utanför riksdagen är att 82 procent av de tillfrågade med socialdemokratisk preferens också ville bo i småhus eller, som det numera benämns, markbostad. Att de tomma lägenheterna därutöver är stora och dyra gör ju inte saken bättre, det är bara ytterligare ett uttryck för att man har byggt fel. Sedan ber jag att få tacka herr Bergman för förklaringen beträffande AB Stadsfastigheter. Jag kan nog inte underlåta att beteckna den som något krystad. Och den blir krystad, herr Bergman, när man bygger ett konkret handlande på något som långt ifrån kan kallas för principiell grund. Det brukar väl annars vara en strävan från herr Bergmans sida att just utgå från den principiella synen. Det gör Ni verkligen inte här. Regeringen tycks ha gjort detta.
Herr talman! Herr Bergman tycker inte riktigt om att man i en riksdagsdebatt drar in frågan om vilka slags hus som skall byggas, för det är en kommunal planfråga som vi här inte har att göra med. Om man ser saken strikt formellt, är det klart att herr Bergman har rätt, men det blir ju lite poänglöst. Statens inflytande över hur mycket det skall byggas, hur byggandet skall fördelas på län osv., är mycket stort. Vad jag försökte resonera om i mitt anförande var det förhållandet att genom att vi under praktiskt taget hela efterkrigstiden som en konsekvens av den statliga bostadspolitiken haft en konstant överefterfrågan så har konsumentens inflytande haft svårt att göra sig gällande. Situationen hade varit en annan om vi hade haft en köparens marknad i stället för uteslutande en säljarens marknad, som vi nu har haft. I och med att det hela tiden har funnits en överefterfrågan — folk har stått i bostadsköer år efter år och tagit det som erbjudits när det så småningom har kommit ett erbjudande — har de som haft ansvaret för produktionens utformning inte varit lyhörda för t.ex. folks önskemål att få bo i marklägenheter i stället för i mer eller mindre höga flerfamiljshus. Denna situation är en konsekvens av den statliga bostadspolitiken. Dessutom ger vi vissa anvisningar varje år från riksdagen om fördelning mellan småhus och övriga slags hus. Det har naturligtvis också sin betydelse i det här sammanhanget. Bostadskonsumenternas önskemål har inte kunnat tillfredsställas. Andelen småhus är uppenbarligen mycket för låg i förhållande till den egentliga efterfrågan. Det är detta sammanhang jag vill betona. Vi kan faktiskt inte smita ifrån det här ansvaret så lätt som herr Bergman vill göra genom att säga att det är kommunerna som sköter planfrågorna och bestämmer om det skall byggas höga eller låga hus, flerfamiljshus eller småhus. Vi har ett viktigt ansvar också i detta avseende. Beträffande hyrornas höjd frågar herr Bergman: Vad är det man jämför med, vad är det som hyrorna är höga i förhållande till? Det är riktigt att hyreshöjningarna kanske har varit något lägre än reallönestegringen — jag har inte några siffror aktuella, men jag godtar herr Bergmans påstående på den punkten. Men vad som är intressant är att se hur mycket man har kvar att betala hyra med efter skatt. Det är också intressant att se boendekostnaden i förhållande till konsumentprisindex, och det är ett faktum att boendekostnaden har stigit snabbare än konsumentprisindex.
Herr talman! Herr Bergman sade beträffande hyrornas höjd att människorna uppfattar hyrorna som höga. Det är nog rätt naturligt att man uppfattar dem som höga om man har med i bilden de stora hyreshöjningar som har skett, inte minst de hyreshöjningar som vi har fått från den 1 oktober i år och de hyreshöjningar som i många fall kiftet. Även om det inte finns någon samlad bild av kommer från års dessa hyreshöjningar ännu, så är det klart att det i de allra flesta fallen handlade om hyreshöjningar från omkring 500 kronor per år och lägenhet till omkring 1 200 kronor per år och lägenhet eller mera. Och om man då till detta lägger att hyrorna i nyproduktionen under de ördubblats, så är det nog inte bara så att folk senaste 10—15 åren har uppfattar hyrorna som höga, utan de är höga och de har blivit höga, också — som herr Ullsten sade — i förhållande till konsumentprisindex. Det finns mig veterligt två stora poster som har stigit mera än andra, och det är maten och hyrorna. Det är faktiskt på det sättet, herr Bergman, att hyrorna har stigit mera än priserna på de flesta varugrupper, och hyrorna inte bara uppfattas som höga utan de för höga. Det är det som har fått sitt uttryck i den reaktion som vi har kunnat märka från s, från hyresbetalarnas sida på senaste tiden. ände herr Bergman någon formulering om att marknaden hyresgästern Sedan anv skulle börja bli mättad på goda bostäder. Jag håller inte med om det jag tycker att det resonemanget blir tillämpligt först den dag då de hundratusentals människor i det här landet, som saknar egen bostad eller bor i undermåliga bostäder, har fått sin bostadsfråga ordnad. Först då kan man börja diskutera frågan om denna ”mättnad”
Herr talman! Det blir väl inte tid till att bemöta allt det som herr Claeson senast tog upp — kanske vi kan återkomma till det i vår då det finns ett annat underlag för en diskussion om vilken beteckning man skall använda. Jag använder ordet mättnad. Jag är medveten om att det kan ge felaktiga associationer, men jag tror att min beskrivning ändå hade täckning. Beträffande hyresnivån rinner mig en sifferserie i minnet som jag såg nyss och där en jämförelse gjordes just mellan nyproduktionshyrorna och konsumentprisindex från 1967 fram till nu. Det visar sig att det var exakt samma kostnadsstegring för hyressättningen den var 20 procent åren 1967-1971 när det gäller kvadratmeterpriset. Nu är lägenheterna i nyproduktionen något mindre än i den tidigare produktionen, och då blir ökningen bara 15 procent, men det rör sig alltså om en mindre lägenhet. För dessa tre år var emellertid stegringen som sagt exakt lika. Sedan kan man välja andra perioder, men dessa siffror rann mig i minnet. Om man gör jämförelser med konsumentprisindex och, som herr Ullsten gjorde, räknar ifrån det som vederbörande betalar i skatt jämförelsen avser alltså då vad de har att betala med blir bilden en annan. Men då måste man också föra in vad de får i bidrag. Då blir det ytterligare en förändring, Men det kan naturligtvis vara intressant att göra sådana här jämförelser, och vi får kanske tillfälle att återkomma också till den saken. Men jag har poängterat att människorna uppfattar hyrorna som höga, och jag betonar att jag inte tycker att hyrorna är låga, utan det måste göras stora ansträngningar för att ytterligare pressa ned hyresnivåerna och öka betalningsförmågan hos många människor för att de skall kunna bo bättre än de gör. Men jag tycker ändå att debatten borde ha en annan balans. Herr Ullstens resonemang om statlig dirigering håller inte, därför att staten lägger sig i volymen men lägger sig inte i hustyperna, och det är inga preferenser som ges härvidlag. Ges det preferenser är det för små hus och inte för flerfamiljshus — den saken är alldeles klar. Till herr Wennerfors vill jag bara säga några ord om den SIFO-undersökning han refererade till. I den undersökningen ställdes frågan: Vill ni för en fyrarumslägenhet betala 700 kronor, som det kostar i en villa med de gäldränteavdrag som får göras, eller 900 kronor som det kostar i flerfamiljshus utan gäldränteavdrag? Då svarar naturligtvis de tillfrågade: All right, då vill jag bo i villa, inte i bostadsrättslägenhet eller i hyreshuset. Det är ju alldeles klart. Men en sådan marknadsundersökning har ju ingenting med en social värdering att göra. Det är en kommersiell bedömning, som både frågaren har bakom sig när han framställer frågan och svararen när han svarar på frågan. Slutligen var det inte alldeles fel när herr Wennerfors karakteriserade mig som en person som gärna lägger principiella synpunkter på frågorna. Och det var just det som föranledde mig att vara med på den kompromiss där vi förde undan det principiella resonemanget om lånegränserna för de olika kategorierna av företag och löste frågan praktiskt. Företagen fick sina pengar, men de gamla principerna är kvar.
Herr talman! Jag tycker att det senaste sättet att lägga upp diskussionen om de höga hyrorna är bättre än det som herr Bergman använde tidigare. Det väsentliga att slå fast är ju ändå att hyrorna är höga, och att diskutera vad som kan göras för att pressa ned dem. Det är viktigare än att filosofera över om det är rätt uppfattat av konsumenterna när de tycker att hyrorna är höga. Jag tror det skulle vara mycket lätt att få belägg för att många människor har svårt att klara av hyran. Sedan vet jag, herr Bergman, att vi inte här bestämmer hur husen skall se ut. Men riksdagen bestämmer över bostadsbyggandets volym, alltså hur mycket som skall byggas totalt, och det inverkar bl.a. på i vilken utsträckning konsumentsynpunkterna kan göra sig gällande. När man har en så hårt reglerad marknad som fallet är, så blir det på det sätt som jag beskrev i mitt förra inlägg och även i mitt anförande. Vi har haft en situation, där bostadsproducenterna i stort sett har bestämt allting och konsumenterna har fått vara glada för vad de lyckats komma över i bostadsväg. Man har inte klarat att bygga så som människor vill bo. Det tycker jag alltjämt kvarstår som en my t allvarlig invändning mot den bostadspolitik som förts under hela efterkrigstiden. Det var oc å därför som jag sade att jag tycker det är ett sundhetstecken att vi nu har börjat få en viss balans, som visar sig däri att vi har ett antal tomma lägenheter. Bostadsföretagen, både privata, allmännyttiga och kooperativa, har svårigheter att få lägenheterna uthyrda, medan det tidigare alltid var bostadskonsumenterna som har haft svårigheter med att få tag på en passande lägenhet. En sundare marknad är sålunda på väg.
Onsdagen den Herr talman! I detta fall gäller det inte principerna, herr Bergman. Jag 6 december 1972 har en känsla av att det brukar göra det, när herr Bergman tar — — — åndpunkt. Ofta utgår han från en principiell syn. Men när det gäller företaget AB Stadsfastigheter är det tydligen inte fråga om någon princip. Här gäller det att komma runt ärendet på enklaste sätt. Här gäller det bara att fatta beslut om att ge vederbörande ett lån på 18 miljoner kronor. Den här gången var sålunda herr Bergman inte alls principiell. Sedan är det väl också litet väl oklokt av herr Bergman att inte lyssna till vad SIFO-undersökningen säger, eftersom vi ju har fått så många andra uttryck för att människor vill bo nära marken. Och det är ett misstag att tro att det enbart beror på skattefrågan. Det är andra orsaker som där spelar in, orsaker som är mera djupgående än vad kanske herr Bergman tror. Slutligen vore det väl beklagligt om herr Bergman och bostadsministern har olika ståndpunkter även i denna fråga. Om jag fattade herr Bergman rätt skulle det egentligen inte alls finnas några starkare önskemål hos människorna att vi slutade med att bygga höga hus i den svarta eller den gröna asfaltmiljön. Statsrådet har emellertid inte sagt något annat under det senaste halvåret än att vi nu skall gå över till att bygga markbostäder.
Herr talman! Detta är märkligt! Jag har år efter år i denna kammare och i de andra kamrarna jag har tillhört båda två — sagt att människorna så långt möjligt skall ha valfrihet när det gäller att avgöra vilken bostadsform som passar dem och att kommunerna skall planera efter sina invånares önskemål; vi skall inte lägga oss i det. Men det är precis vad herrarna vill göra: dirigera och styra! Vi säger: Valfrihet så långt som möjligt; det är kommunernas sak att bestämma. Herr Wennerfors försökte ge sken av att jag skulle ha gjort någon värdering av olika bostadstyper. Tvärtom, herr Wennerfors! Jag tycker att människorna skall få välja fritt. Om SIFO-undersökningen kan jag säga att jag är nyfiken på den. Det var alltså ett entreprenadoch bankanknutet projektbolag som med byggforskningsmedel fick göra den utredningen. För över ett år sedan publicerades med stora rubriker undersökningsmaterialet om villigheten att bo i småhus, vilket ju är fördelaktigare ju högre inkomster man har. Men ännu, ett och ett halvt år efteråt, har vi inte fått grundmaterialet för undersökningen, och ännu är den inte tryckt, trots att man har byggforskningspengar att tillgå. Jag är mycket nyfiken på det materialet, herr Wennerfors. Jag vet inte varför det dröjer.

Herr talman! Frågan om den högre lånegränsen för AB Stadsfastigheter har berörts tidigare i debatten. Bakgrunden till att denna fråga ånyo kommer upp i riksdagen är ett förslag i proposition 124 där inrikesministern går företaget till mötes och förelägger riksdagen ett förslag om en höjning av bostadslånen från 20 till 25 procent av låneunderlaget, dvs. i praktiken 95-procentiga statliga lån. Så sent som under vårriksdagen i år har riksdagen — de enda som röstade för var moderaterna — avslagit en begäran med delvis samma syfte. Sedan jag bland många andra socialdemokrater hämtat mig från den första förvåningen över förslaget i propositionen yrkade jag i motion 1838 avslag på den föreslagna höjningen av lånegränsen. I detta sammanhang skall jag helt kort konstatera att civilutskottets ledamöter naturligt nog med undantag av moderaterna — också kom till slutsatsen att den begärda höjningen åtminstone i nuläget och med hänsyn till pågående utredning inte kunde bifallas. Herr Andersson i Knäred sade i sitt inlägg att när det gällde AB tän en del valde en Stadsfastigheter så var utskottet i stort sett enigt, fa annan konstruktion; utskottet sade nej till en höjning av lånegränsen, och det var det väsentliga i utskottets ställningstagande. Jag vill passa på tillfället att uttala min belåtenhet med civilutskottets ställningstagande i denna fråga. Jag vill också passa på, om inte annat så för ordningens skull, att påminna kammaren om de diskussioner som fördes i riksdagen vid i varje fall två tillfällen under 1971 och som då avsåg en höjning av bostadslånen för kooperativt bostadsbyggande till 28 procent av låneunderlaget. Först avslogs en socialdemokratisk motion med motiveringen att frågan var under prövning i boendeutredningen. Som motionär godtog jag det. När regeringen under hösten 1971 återkom till riksdagen med sitt sysselsätt ningspaket föreslog den en höjning av lånegränsen för bostadskooperationen till 28 procent av låneunderlaget, dvs. 98 procent av pantvärdet. Då var det alltså fråga ora en verksamhet i bostadskooperativ regi bostadskooperationen arbetar som bekant utan enskilt vinstintresse och AB Stadsfastigheter är definitivt inget företag som skall jämföras med vare sig de kommunala eller de kooperativa bostadsföretagen. Enligt gällande bestämmelser skulle företagets rätt till statliga bostadslån grundas på 15 procent av låneunderlaget — dvs. i praktiken 85-procentiga statslån. Under hand har regeringen med stöd av en fullmakt från riksdagen höjt denna lånegräns till 20 procent av låneunderlaget för företagets fastigheter. Därmed uppbär AB Stadsfastigheter statliga lån till 90 procent av pantvärdet. I och med denna S-procentiga höjning har företaget fått en favör som i motsvarande grad har minskat dess eget risktagande och kravet på ökade egna ekonomiska insatser. Att AB Stadsfastigheter är en konstruktion av de intressen som representeras av ett antal större industriföretag samt byggnadsindustrins branschoch arbetsgivarorganisationer är klarlagt genom företagets egen redovisning. Företaget saknar självfallet inte en ambitiös målsättning, som bygger på dess egen programförklaring. Det är emellertid obestridligt att AB Stadsfastigheter saknar även den åberopade likheten med allmännyttiga företag. Bolaget arbetar också utan kommunal förankring, vilken ju är helt självklar för de kommunala och kooperativa företagen. Visserligen utser Svenska kommunförbundet en revisor jämte suppleant för denne i företaget. I samband med att AB Stadsfastigheter har gjort en förnyad framställning om höjd lånegräns har företaget inbjudit Svenska kommunförbundet att utse en representant i dess styrelse. Kommunförbundet har — med angivande av principiella skäl — tackat nej till erbjudandet. Och i ett remissutlåtande över AB Stadsfastigheters framställning har bostadsstyrelsen avstyrkt denna med bl.a. den motiveringen att en prövning av paritetslånesystemet nu sker i bostadsfinansieringsutredningen. Den svenska bostadspolitiken har grundats på övertygelsen att konsumenterna bör få tillgång till goda och rymliga bostäder och till rimliga hyresnivåer. Ett led i denna bostadspolitik är bla. att i lånehänseende stärka de allmännyttiga och kooperativa företagens verksamhet. Detta är en medveten politik. Bostäderna bör i varje fall där man ställer anspråk på samhällets medverkan befrias från spekulativa inslag och motverka utvecklandet av enskilda ekonomiska vinstintressen. Bostadslånekungörelsen ställer upp de villkor som gäller för exempelvis en bostadsrättsförening att erhålla statliga bostadslån. Från detta utgångsläge uppfattar därför många personer förslaget i propositionen 124 som ett markant och som man vill hoppas enstaka avsteg från den politiska handlingslinje som statsmakterna alltid tidigare vinnlagt sig om. Att AB Stadsfastigheter utåt försöker att framstå som snarlikt de allmännyttiga bostadsföretagen är ju förståeligt men stupar på företagets egen organisation och allmänna uppbyggnad. Det är gensvaret från statsmakterna i detta ärende, sådant det kommit till uttryck i propositonen, som — för att nu låna ett uttryck från bostadsstyrelsen inger betänkligheter. Herr talman! Civilutskottets majoritet har öppnat en möjlighet för Kungl. Maj:t att på annat sätt än den föreslagna höjningen av lånegränsen låna ut 18 miljoner kronor till AB Stadsfastigheter om man finner att ”synnerliga skäl” föreligger. Jag har anslutit mig till detta förslag. Det viktigaste i nuläget har varit med kännedom om företagets verksamhet att hindra AB Stadsföretag i dess ambition att knyta sin verksamhet till 95-procentiga statslån. Tills vidare får vi nu avvakta vad som sker i bostadsfinansieringsutredningen. Det blir tillfälle att senare återkomma i ärendet, när utredningens underlagsmaterial föreligger.